Herr talman! Kammarens jurister har nu funderat, och det yrkande som jag ställde måste tydligen avse att hela lagförslaget skall vara vilande, eftersom det anses finnas ett sådant samband mellan frågan om vårdtidens längd och övriga delar av förslaget. Det är alltså innebörden av mitt yrkande. Det förefaller mig, vilket också speglas i socialministerns anförande, att det finns en betydande dubbelmoral i regeringens och utskottsmajoritetens inställning. De vet egentligen inte hur de vill ha det. De har en ”hoppande argumentering”. Med stor emfas betonas att tillämpningen skall vara restriktiv. Detta är bara en yttersta utväg. Samtidigt ges indikationerna en kraftigt utvidgad utformning, så att de mycket väl ute i det praktiska livet kan användas i långt fler fall än tidigare. Å ena sidan säger de, med stor dramatik, att vi nu inte har ett tillräckligt tvång för att gripa in i de fall där det är nödvändigt. Å andra sidan säger de att den förändring som nu vidtas är marginell. Det som är mest intressant är att det inte görs någon distinktion mellan det som kallas akuttvång — och som naturligtvis är ett nödvändigt inslag, det vore dogmatik att förneka att det behövs — och det vårdtvång man nu är i färd att införa. Om nu två gånger två månader, med mellanliggande rättslig omprövning, inte är tillräckligt och ett sex månaders vårdtvång införs, vad säger att det är tillräckligt? Om det nu upptäcks att det är otillräckligt, skall det bli åtta månader då? Får jag fråga det? Finns det någon sådan framförhållning i det hela? När det talas om ett aktivt förhållningssätt från socialtjänstens sida, trodde jag att det gällde den uppsökande verksamheten, den förebyggande verksamheten, fältarbetet, stödet till olika former av kamratstödjande verksamhet och andra typer av skyddsnät, som möjliggör ett tidigt upptäckande av missbrukssituationen. Men under de år som hittills har förflutit har den typen av arbete, som kräver en hel del pengar och personal, väl att märka drabbats av den allmänna besparingspolitiken i samhället.

Vi bör nog fundera litet grand på det förhållandet att besparingspolitiken har skapat mycket av den annorlunda atmosfär som finns över socialpolitiken i dag och som på sikt, om den får fortsätta, allvarligt äventyrar de grundtankar som en gång vägledde dem som arbetade för den nya socialtjänstlagen.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad statsrådet sade. Jag vill ta upp två frågor. Den första gäller ansvaret för utredning och ansökan när det gäller LVM-fallen. Det gäller länsstyrelsens roll. Vi har nu klart för oss att den rådande ordningen för dagen, när länsstyrelsen har ansvaret både för utredning och för ansökan, inte är bra. Jag vill hävda att den tillkom av en slump utan mycket noggrant och klart övervägda motiv. Det var egentligen diffusa önskemål om att de som arbetar i socialtjänsten inte skulle ha någon åklagarroll som låg bakom. Det var sticka-huvudet-i-sanden-mentaliteten som rådde och som var motivet till att denna ordning infördes. Nu drar man ut halva huvudet och säger att länsstyrelsen skall ha ansvaret för ansökan och att socialtjänsten skall göra utredningen. Detta förslag är precis lika ologiskt som det första. Jag sade i mitt inledningsanförande att ärlighet är nödvändig i kontakt med missbrukare. Om missbrukarna är medvetna om att socialtjänsten har ett ansvar för dem även när de själva inte har möjlighet att bedöma sin situation, måste ansvaret också tas fullt ut av socialtjänsten fram till länsrätten. En annan allvarlig sak i sammanhanget är att länsstyrelsens funktion blir mycket märklig. Länsstyrelsen har en tillsynsfunktion och en stödjande funktion. Här fortsätter länsstyrelsen att trampa luft mellan olika ansvarsområden. Jag vill fråga statsrådet: Anser statsrådet att länsstyrelsens övriga uppgifter nu kan klaras av med denna förändring? Vi vet av erfarenhet att när länsstyrelsen tidigare fick den tunga utredningsfunktionen fanns där inte kapacitet att klara andra viktiga funktioner. Kan statsrådet nu garantera att länsstyrelserna genom denna förändring också kan klara andra viktiga funktioner? Så till ftågan om huvudmannaskapet. Här är jag kritisk mot departementet och även mot statsrådet. Det är därför vi föreslagit att man skall ändra ansvar för huvudmannaskapet när det gäller LVM-vård. Vi anser att staten måste ta ett större ansvar. Det innebär inte att det blir svårare att klara utslussningsproblemet. Det kan näppeligen bli svårare om man gör kontaktvägarna kortare. Vi vet att JO har kritiserat rådande ordning och bristen på platser. Jag vill fråga: Kan statsrådet verkligen garantera att vi nu inom rimlig tid får behovet av platser på LVM-hem täckt eller skall JO:s kritik stå kvar och för hur lång tid framöver?
Herr talman! Som jag tidigare har sagt tillstyrker vi från centern i huvudsak propositionen. Men vi har reservationer på några punkter, och utöver det jag tidigare diskuterade med Anita Persson vill jag här ta upp frågan om samordningen mellan hälsooch sjukvårdslagen och MBL. Som Gertrud Sigurdsen väl vet har det en längre tid rått stor brist på avgiftningsplatser vid sjukhusen, och statsrådet känner naturligtvis också till att det har varit till förfång för hela vårdverksamheten. Från socialutskottet uttalade vi tidigare att det var nödvändigt att socialberedningen tog sig an dessa frågor. Vad man då kom fram till avspeglas — förmodar jag —-i propositionen. Där sägs det nu att frivilligheten i hälsooch sjukvårdslagen är så fundamental att man egentligen inte får göra några avsteg från den. Samtidigt säger man också att överläkaren skall ges ett bemyndigande att förhindra avvikelse från sjukhuset. Detta är inte särskilt konsekvent och ger i varje fall inte mycket vägledning till sjukhusen om hur man skall förfara i en sådan här grannlaga situation. Från det hållet förväntar man sig att regering och riksdag talar klartext i dessa frågor. Det skulle vara värdefullt att få en kommentar från socialministern i denna fråga. Man måste väl ändå i socialdepartementet ha tänkt längre och bestämt hur man praktiskt skall förfara. Jag förutsätter att det snart kommer ett sådant förslag. Det är helt nödvändigt. I annat fall kommer propositionens förslag på denna punkt att vara ett slag i luften.
Herr talman! Kort till Göte Jonsson: Jag har för dagen ingen annan uppfattning när det gäller frågan om ansvar för utredning och ansökan än vad som framgår av propositionen. Här ansluter sig också utskottsmajoriteten. Det är här fråga om förslaget från socialberedningens majoritet, som också har fått stöd från remissinstanserna. När det gäller huvudmannaskapet är det intressant att lyssna till moderaten Göte Jonsson som har ett så stort förtroende för staten i sammanhanget. Jag tror att det är riktigt att staten får påverka huvudmännen, så att vi får ett tillräckligt antal LVM-hem. Det kan vi göra genom ett specialinriktat statsbidrag. Jag har alltså ingen annan uppfattning än den som utskottsmajoriteten företräder.

Herr talman! När det gäller utredningsförfarandet hade jag nog väntat mig något bättre motiv än vad som finns i propositionen. Jag förstår att det inte finns andra bärande motiv än det som gällde vid den tidigare förändringen, men hur ser det ut på länsstyrelsens sociala enheter? Kommer man att kunna klara andra viktiga uppgifter nu, när denna förändring införs? Jag ser det som utomordentligt angeläget att länsstyrelsernas sociala enheter kan klara bl.a. den tillsynsfunktion och den stödjande funktion som helt och hållet åvilar socialtjänsten. Den frågan skulle jag vilja ha svar på. När det sedan gäller huvudmannaskapet har jag som moderat ett förtroende för staten i de sammanhang där staten skall ta sitt ansvar. Jag har inte förtroende för staten, om den tränger in på den enskilda människans ansvarsområde, där staten inte har att göra. När det gäller ansvaret för de allra svagaste i samhället, för de missbrukare som har kommit så långt att vi solidariskt måste bära ansvaret för dem, tror jag att staten är bäst skickad att lösa de problem vi står inför när det gäller samordning av vårdinsatser. Vi har egentligen nu en horribel ordning när det gäller huvudmannaskapet för missbrukarvården. Staten har en del av ansvaret, landstingen går in som ett slags entreprenörer och kommunerna har ansvaret enligt socialtjänstlagen — och ett statsråd och socialstyrelsen skall samordna allt detta. Vi har sett, herr talman, att detta inte fungerar. Vi har hört JO:s kritik. Vi har sett hur det fungerar i kommuner där det inte finns vårdplatser, och vi vet också att vården i många sammanhang inte är effektiv. Vi har ett HIV-problem som blir större och större och som vi måste tackla. Det är i detta läge vi efterlyser ett samlat starkt ansvar. För oss moderater är det naturligt att staten skall gå in och ta ett större ansvar. Det innebär inte att staten skall styra i detaljfrågor, men vi menar att staten måste ta huvudansvaret för denna viktiga vårddel. Herr talman! Jag har faktiskt flera gånger i debatter om missbrukarvården här i kammaren lidit med statsrådet Gertrud Sigurdsen, då hon har sagt att hon ingenting kan göra, därför att det är andra huvudmän som har ansvaret. Vi har sett eländet. Vi kan inte bara konstatera att det är så. Vi måste se till att få en förbättring till stånd, så att statsrådet får möjlighet att ta itu med dessa viktiga frågor inom ramen för de direktiv som riksdagen ger.

Herr talman! Jag skall be att få konkretisera ett par av de frågeställningar jag tidigare berörde och ställa direkta frågor till Gertrud Sigurdsen. Jag skulle nämligen vilja veta om ni på ett planmässigt vis har förutsett vad ni tänker skall inträffa, ifall detta lagförslag går igenom. Det kräver onekligen en viss planering, eftersom förslaget i sin tillämpning kommer att få vissa effekter. Ungefär hur stort antal tvångsomhändertaganden blir det? Hur många fler omhändertaganden än i dag blir det, och vad gör man med de omhändertagna? Om nu inte heller dessa sex månader hjälper, vad gör ni då? Mot bakgrund av erfarenheter från en del andra länder och från tidigare skeden i historien skulle jag vilja säga att de inte kommer att hjälpa. Vilken slutsats drar ni i så fall — att detta var ett förhastat beslut eller att vi måste ha ännu längre vårdtvång? Jag har velat betona att man här vidtar en sorts principiell rättslig förändring. Man går över från vad som var tänkt som ett akuttvång till ett vårdtvång.

Olof Palme måste rimligtvis 1978, i den mån han uttalade sig om något tvång, ha avsett det akuttvång som sedan kom till stånd i och med den nya socialtjänstlagen. Han kunde rimligtvis inte veta vad Gertrud Sigurdsen tio år efteråt skulle ha för sig.
Herr talman! Jag var med när vi i riksdagen beslutade om den lag om vård av missbrukare vi har i dag. Jag hade då motionerat i denna fråga tillsammans med några andra inom mitt parti. Vi ansåg att det är nödvändigt att i vissa situationer kunna tillgripa tvång. Det är av humanitet, av solidaritet med människor, för att de inte skall gå under. Det har skett en utvärdering av den lagstiftningen. Socialberedningen har grundligt gått igenom detta förslag och kommit med förslag till förstärkningar av LVM. Det kommer naturligtvis att bli en granskning av den nya lagen när den har trätt i kraft, liksom har skett med all annan lagstiftning. Man följer naturligtvis upp lagstiftningen. Socialstyrelsen arbetar med allmänna råd för hur denna uppföljning skall ske. Till Jörn Svensson vill jag säga följande. Jag har haft ett nära samarbete med Olof Palme under många år. Vi har ofta under den tiden diskuterat dessa frågor. Vi har också diskuterat när vi tillsatte socialberedningen för en översyn av olika lagar. Som jag tidigare sade kan jag försäkra Jörn Svensson att jag i dessa tankar har haft stöd inom partiet för uppfattningen att det är nödvändigt att ha en lagstiftning som hjälper människor i denna situation. Vår senaste partikongress gav oss också detta stöd. Det finns en bred majoritet inom vårt parti för detta. Det finns väl också, Jörn Svensson, inom vpk delade meningar i olika frågor, precis som det finns inom socialdemokratin och inom de andra partierna. Jag saknar Inga Lantz i debatten i dag. Hon är, precis som det påpekades av Anita Persson, den ordinarie ledamoten i socialutskottet. Men hon har förmodligen inte fått vara med och besluta i denna fråga. Jag står för socialdemokratins syn på detta lagförslag. Jörn Svensson får klara ut vpk:s syn.

Herr talman! Det finns egentligen inte speciellt stor anledning att förlänga debatten, eftersom här råder en förkrossande majoritet för det förslag som ligger till grund för en ny lagstiftning. Jag tycker ändå att det är viktigt att säga att det i förslaget till ny lag om vård av vuxna missbrukare finns en hel del positivt. Men tyvärr finns också inslag som jag tror upplevs som negativa av alla missbrukare, och man ser därför inte det som trots allt är positivt. Jag tycker att det är fel att socialtjänsten på ett mer aktivt sätt skall ta del i utredningen vid anmälan av missbrukare. Om socialtjänsten skall medverka under hela vårdtiden för vuxna missbrukare gäller det att man skapar största möjliga förtroende mellan missbrukare och socialtjänst. I och med att socialtjänsten så aktivt bidrar till beslut om tvångsvård, kommer en del av förtroendet mellan socialtjänsten och missbrukarna att förverkas. Man skulle kunna göra en liknelse med att åklagare och domare i brottmål efter dom skulle verka som kuratorer, medan den dömde sitter av sitt straff. Jag tror inte att det i förlängningen skulle vara speciellt fruktbärande. Det är här fråga om tvångsvård, och det finns på detta område två olika vårdideologier. De finns de som tror på att man skall använda mycket tvång, och det finns de som tror på att man endast skall ha ett akuttvång. Om missbrukarvård över huvud taget skall vara fruktbärande vill det till att den som skall vårdas deltar i arbetet efter egen förmåga och att vården i sig leder till att missbrukaren i förlängningen kan ta ett eget ansvar för sitt liv, där missbruket inte får spela samma dominerande roll som före vården. De som vill att regeringens förslag skall gå igenom tror att man bättre uppnår frivillighet efter sex månaders tvångsvård än efter fyra månader. Jag tvivlar på att det är så. Jag skulle snarare tro att man väcker ett motstånd hos missbrukaren genom att denne under så lång tid behöver befinna sig i en Prot. 1987/88:136 tvångssituation. Man når alltså en motsatt effekt. 8 juni 1988 Det är synd att man har bestämt sig för att förlänga tiden för tillåten tvångsvård och vidga möjligheterna till sådan vård. Jag tror att detta i sig kommer att innebära att de positiva inslag som finns i förslaget får en mindre betydelse än de skulle ha fått om man behållit de nuvarande reglerna när det gäller tvångsvård. Jag yrkar bifall till reservation 15.

Herr talman! Samtliga klientorganisationer står eniga mot förslaget om utökat tvång mot vuxna missbrukare. Det borde ha tagits hänsyn till vad dessa organisationer har sagt i remissvar och på annat sätt. Det är klientrörelsens medlemmar som har erfarenhet av vad tvångsvård innebär, och om några måste ju de vara intresserade av bra vård och bra behandlingsmöjligheter. Deras omfattande kunskaper och erfarenheter säger att tvångsvård är dålig vård. Bland dessa människor finns det många som inte behöver läsa Marx för att förstå vad förnedring och förtryck är — de har egna bittra erfarenheter. Så lyder, fritt återgivet, ett citat ur ett tal som hållits av en av våra mest kända socialdemokrater. Klientorganisationerna accepterar tvång i akutsituationer. När socialtjänstlagen kom var det en stor framgång för klientrörelsen. Efter en lång kamp skulle man få en socialtjänst som man kunde känna förtroende för. Två år efter socialtjänstlagens ikraftträdande beslutade riksdagen om mellantvånget, och därmed infördes vissa sanktionsmöjligheter i socialtjänstlagen. Klientrörelsen känner vanmakt och förtvivlan inför den omfattande utökning av tvångsåtgärderna som nu behandlas av riksdagen. Det förtroende som håller på att växa fram för socialtjänsten kommer att raseras. De utökade tvångsmöjligheterna kommer att hänga som ett hot över kontakten mellan socialtjänsten och den hjälpbehövande. Man kommer inte att våga anförtro sina problem åt socialarbetare. Rätt som det är kan ju uppgifter användas i en ansökan om tvångsvård. Man kommer att känna sig sviken. Hur skall facket, Verdandi och andra som driver kamratstödjande verksamhet kunna med förtroende vända sig till en socialtjänst som hotar att tvångsvårda dem som råkar i problem och behöver hjälp? När man väljer en handling eller handlingsväg väljer man automatiskt bort något annat. I det här fallet betyder det att ökad satsning — ekonomiskt och personellt — på tvångsvården stjäl motsvarande resurser från utbyggnaden av en attraktiv frivillig vård, dit människor söker sig själva och där utsikterna att lyckas i vården är långt större. Om de nya bestämmelserna i lagen skulle komma att tillämpas fullt ut, torde socialtjänstens resurser förbrukas för tvångsvård medan andra åtgärder får stå tillbaka. Den som är utslagen från arbetsmarknaden, den som saknar bostad, den som lever i ensamhet och utanför behöver meningsfullt jobb, en fullvärdig bostad och gemenskap. Det är brister i dessa avseenden som gör att så många människor slås ut och att det är så svårt att komma tillbaka för den som blivit utslagen. Då räcker det inte med vårdpolitiska insatser. Det handlar i stället 29 om rätten till utbildning, arbete och bostad för alla och ett samhälle som präglas av större solidaritet än vad dagens konkurrenssamhälle gör. För att motverka utslagningen och förbättra rehabiliteringsarbetet behöver betydligt större krav än i dag ställas på samhällets åtgärder i de här avseendena. Herr talman! Jag kommer att stödja vpk:s reservationer vid en eventuell omröstning i kammaren.

Herr talman! När socialtjänstlagen infördes i Sverige fick vi för första gången en lagstiftning som byggde på respekt för människors lika värde och självbestämmanderätt. En positiv människosyn finns som en övergripande gemensam nämnare, vilket innebär att alla åtgärder som skall vidtas skall byggas på överenskommelser om inriktning och omfattning. Två undantag gjordes. Det ena gäller barn och ungdomar som lever i utsatta miljöer och där överenskommelser inte kan träffas om vilka åtgärder som är lämpliga. Det gäller dessutom barn som i hemmet behandlas på sådant sätt att det medför fara för deras utveckling. Det andra undantaget avsåg vård av vuxna missbrukare. Stor enighet rådde om att samhället i vissa fall måste kunna använda sig av tvångsåtgärder mot den enskilde när det erfordrades för att avvärja ett omedelbart hot mot någons liv eller hälsa. Diskussionen gällde vem som skulle administrera sådana åtgärder och hur omfattande dessa skulle vara. Det är mycket svårt att nå ut med detta i debatten, och t.o.m. i dag har vi som har en annan uppfattning än vad som har presenterats i propositionen blivit betecknade som flummare. Gertrud Sigurdsen efterlyste en aktiv socialtjänst, där man skulle göra envisa försök att motivera missbrukare osv. Jag kan försäkra Gertrud Sigurdsen att jag har varit en aktiv och envis socialarbetare, som inte har lämnat vare sig missbrukaren eller myndigheter i fred, myndigheter som skulle ha ett ansvar för att missbrukaren skulle få den hjälp och det stöd som han eller hon behövt. Det måste tydligen återigen poängteras att vi som diskuterar denna fråga accepterar ett tvång men att vi har synpunkter på vem som skall administrera det och hur omfattande det skall vara. Socialutredningen, huvuddelen av remissopinionen samt den borgerliga regeringen ansåg på sin tid att dessa åtgärder skulle läggas utanför socialtjänsten, och det konkreta förslaget i socialtjänstpropositionen blev en förändring av lagen om sluten psykiatrisk vård så att den också omfattade missbrukare. Vårdtiden skulle bli högst en månad. Under riksdagsbehandlingen kom sedan krav på förnyad översyn av dessa frågor, och en sådan skedde också. Man betonade behovet av enighet i en fråga som kan innebära så långtgående ingrepp i enskilda medborgares frihet och integritet. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall blev resultatet av denna förnyade översyn. Denna lag kunde, bedömdes det, förenas med socialtjänstens principer, eftersom tvånget avgränsades klart till akuta nödsituationer. Jag deltog i den debatten och ställde upp för LVM, eftersom det var fråga om ett avgränsat tvång. Jag bedömde behovet av enighet som mycket viktigt. Men det bör poängteras att även LVM innebar en utvidgning av det tvång som faktiskt förekom. Lagen utvidgades nämligen till att omfatta narkotika missbrukare, och dessutom innehåller LVM en dubbelt så lång vårdtid som den som då var aktuell på institutionerna. Tvånget avgränsades i alla händelser till akuta nödsituationer. Det skulle icke avse behandling utan syfta till att motivera för fortsatt frivillig vård. Åtgärderna lades delvis utanför socialtjänsten genom att länsstyrelsen fick ansvaret för utredning och ansökan till länsrätten. I den proposition om tvångsvård av vuxna missbrukare som vi nu behandlar överges enligt min mening principen om att tvånget skall vara en avhjälpande åtgärd i en akutsituation och återinförs principen att tvånget skall tjäna som ett korrektionsmedel. Den förändring som krävs för att en missbrukare skall uppnå varaktig förbättring av sin livssituation kan inte ske utan att han själv medverkar aktivt. Det krävs också en positiv inställning, en tilltro till att behandlingsprocessen är meningsfull och ett förtroende för dem som man samverkar med i behandlingen. Detta kräver relationer som präglas av öppenhet, förtroende och frihet. Behandlingstvång har ingen plats i denna process. Vill man medverka till att människor ser sin situation klart, tar ansvar för den och utnyttjar sina inneboende möjligheter till personlig förändring, måste man först och främst genom sitt eget förhållningssätt klargöra att man tror att de kan göra det. Berövar man någon friheten, är det för denna människa ett klart bevis på att man inte tilltror honom någon förmåga att förändras. När vårdtiden nu förlängs avsevärt och när kravet för ingripande luckras upp försvinner lagstiftningens akutkaraktär. Att vårdbehovet är akut och tungt är en grundförutsättning för att tvångsvård skall kunna fungera. I en sådan situation kan missbrukaren i efterhand acceptera tvånget som befogat och bra. Det räddade ju kanske t.o.m. hans liv. Tvånget behöver alltså inte vara ett hinder för att man etablerar en relation och planerar en behandling i frivilliga former, om man på detta sätt klart avgränsar det. Genom att sociala indikationer också införs riskerar vi att få en ny klasslag. I specialmotiveringen anförs bl.a. att personer, för vilka missbruket har kommit att spela en dominerande roll och som till följd av missbruket exempelvis har tappat sin anknytning till arbetsmarknaden och hamnat utanför normala sociala relationer, måste kunna beredas vård även om hälsan i strikt medicinsk mening ännu inte kan anses allvarligt hotad. Detta innebär en social skiktning av lagens tillämpningsområde och dessutom en mycket omfattande utvidgning. Missbrukare som har en social förankring kan lättare än andra upprätthålla en fasad. De som kommer i fråga för den nya lagstiftningen är alltså missbrukare utan ekonomiska resurser och missbrukare som saknar arbete och bostad. Remissopinionen är intressant att ta del av. Socialarbetarnas yrkesförbund —- jag tänker på Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges socionomförbund — är utomordentligt kritiska mot det nya lagförslaget. Man anser en utvidgning av tvångsmöjligheterna omotiverad med hänsyn både till missbruksutvecklingen och till att ett utökat tvång starkt kommer att försvåra arbetet med att utveckla missbrukarvården. LO och TCO menar att socialtjänsten aldrig har getts någon riktig Prot. 1987/88:136 möjlighet att utveckla det frivilliga arbetet och att man nu kommer att försvåra socialtjänstens arbete på den punkten. Den samlade klientrörelsen menar, som vi nyss hörde av Margareta Palmqvist, att alla insatser mot missbruk måste byggas upp i nära samverkan med klientrörelser och också med facket och andra folkrörelser. Detta perspektiv måste prägla missbrukarvårdens behandlingsideologi och kräver att den orienterar sig bort från myndighetsperspektiv och uppfostringstänkande. Tvånget förstärker i stället myndighetsinriktningen och återinför föråldrade uppfostringsmetoder i behandlingsarbetet. Många kommer att tveka att vända sig till socialtjänsten på grund av risken att utsättas för frihetsberövande. Klientrörelsen pekar vidare på att det kamratstödjande arbetet försvåras och inslagen av klasslagstiftning och rättsosäkerhet ökar. Detta är alltså vad klientorganisationerna säger. Vi brukar ju vara väldigt noga med att våra lagförslag vilar på en stabil grund, och vi brukar hänvisa till vetenskap och beprövad erfarenhet. När man tittar på remissvaret från t.ex. socialhögskolan i Lund kan man där läsa att problembeskrivningen till stor del bygger på forskningsresultat men att åtgärdsförslagen inte har något motsvarande stöd. Man kan också lägga till att samtliga professorer i socialt arbete har tagit avstånd från det här förslaget. I hela västvärlden är det nu endast Sverige och Finland som använder sig av social tvångsvård av missbrukare. I Danmark säger man t.ex. att all erfarenhet visar att det skall vara frivillighet, dvs. motivation i behandlingssituationen, om behandlingen skall lyckas. Enda lagregleringen beträffande tvång finns i sjukvårdslagstiftningen. I Norge kan personer som befinner sig i akut kris eller förvirringstillstånd läggas in på sjukhus för observation under högst tre veckor. Genom uppluckringen av kriterierna för tvångsvård, en social indikation samt en kraftigt utvidgad vårdtid kommer behovet av resurser för tvångsvård att bli stort. Det innebär att möjligheten för ökade resurser på andra områden av vården minskar. Enligt min uppfattning är detta mycket allvarligt, eftersom människor fortfarande står i kö för att få frivillig vård. Den långa erfarenhet vi har av att tvångsvård inte fungerar borde dessutom stämma till eftertanke. Jag anser att förslaget allvarligt strider mot den anda och inriktning som präglar socialtjänstlagstiftningen i övrigt. Ett nytt förslag bör utarbetas som bygger på att tvångsåtgärder mot missbrukare skall vidtas endast i akuta situationer och avse avgiftning och insatser för att motivera för frivillig vård och att de skall placeras utanför socialtjänsten. I den proposition som vi nu behandlar finns t.o.m. förslag om att beslut om frihetsberövande skall kunna fattas av socialtjänsten, och den möjligheten fanns inte ens i den gamla nykterhetsvårdslagen. Herr talman! Lagförslaget strider helt mot min innersta övertygelse och min syn på hur mina medmänniskor skall behandlas.

Herr talman! Vi är nu på talarlistan ett antal socialdemokrater som från olika utgångspunkter har haft invändningar mot det här förslaget. Man har talat för klientorganisationerna och Lena Öhrsvik har talat som socialarbetare. I min motion, som behandlas i detta betänkande, tar jag upp kvinnoaspekterna på missbruket. Låt mig inledningsvis bara konstatera att kvinnors bruk och missbruk av alkohol otvetydigt har ökat. Att detta hänger ihop med ett nytt levnadsmönster vågar man nog också påstå ganska säkert. Det här är vad Lena Dahlgren — känd och erkänd kännare av problemet — har kallat det nya kvinnliga dryckesmönstret. Hon har beskrivit det som en utökning av det traditionella, med större kvantiteter och tätare konsumtionstillfällen. Det är ett upprepat men begränsat bruk med stor distans till berusning, så länge som det håller sig till bruk. Men det kan alltså mycket lätt övergå i missbruk. Det här är alltså ett bruk som inte bara avviker från det traditionella kvinnliga bruket utan också, som hon påpekar, starkt skiljer sig från det maskulina dryckesmönstret. Återigen kan vi alltså konstatera att bruk och missbruk av droger är ytterligare ett område med stora skillnader mellan manligt och kvinnligt beteendemönster. Bruket är annorlunda. De biologiska förutsättningarna är annorlunda, vilket jag tror att många kvinnor tyvärr inte har klart för sig. Missbruket kommer smygande på ett annorlunda sätt. Omvärlden reagerar annorlunda. Möjligheterna att upptäcka och ingripa är annorlunda. Vården måste utformas på ett annorlunda sätt. Att vara kvinnlig missbrukare är belagt med mer skamkänslor än att vara manlig sådan. Kvinnor blir därför ofta mycket skickliga på att dölja sitt missbruk. Blandmissbruk där läkemedel är en ingrediens är vanligt. Allt detta talar för att man måste lägga upp såväl förebyggande insatser som missbrukarvård med speciell anpassning till kvinnorna. Jag noterar att utskottet också uppmärksammar detta, när man i betänkandet säger: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att det behövs en satsning på såväl metodutveckling och kunskapsuppbyggnad som personalutveckling inom missbrukarvården. Inte minst behövs särskilda metoder och kunskaper och ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller vården av det ökande antalet unga, kvinnor och blandmissbrukare bland missbrukarna.” Det är bra att det konstaterandet görs. I vår motion drar vi slutsatsen att det är av synnerligen stor vikt att det kan skapas en förtroendefull relation mellan missbrukaren och de sociala myndigheterna. Det är ju framför allt, som så många har sagt, genom dem som en motivering till behandlingen skall åstadkommas. Därför har en fortsatt frivillighetsprincip i missbrukarvården ett sådant starkt stöd inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Vi menar att man nu försvårar skapandet av en förtroendefull relation genom att socialtjänsten skall ges möjlighet att agera både ”angivare” och ”stöttare”. Den föreslagna lagstiftningen riktar en speciell udd mot de kvinnliga missbrukarnas problem och deras situation, eftersom den äventyrar den förtroendefulla relation som vi menar är nödvändig. Herr talman! Som redan har påpekats flera gånger i debatten här — jag tror att det senast var Kjell-Arne Welin som sade det — är det två olika vårdideologier som står emot varandra. Vi har uppfattat saken så att det inte bara handlar om ett antal månaders utökat tvång i vården, utan vi ser faktiskt det här som ett förslag där tvånget blir en regel och inte ett undantag. Jag kommer, herr talman, att rösta för de reservationer vid betänkandet i vilka det yrkas bifall till min motion.

Herr talman! Först vill jag säga att jag som styrelseledamot i Brottsförebyggande rådet har haft anledning att noga studera detta ärende. Vi har där kommit fram till den uppfattningen, med stöd av genomgång av forskningsoch utredningsresultat, att den frivilliga vården måste vara grunden för samhällets insatser mot drogmissbruket. Som socialberedningen redovisat torde det förekomma allvarliga brister inom vården av missbrukare. Under den period som förflutit sedan LYM trädde i kraft har antalet platser i LVYM-hem minskat med ca 25 96. Brist på resurser och metodik har varit kännetecknande för LYM-vården. Gällande vårdtider har inte utnyttjats på grund av omfattande avvikelser från institutionerna. Det är uppenbart att den nuvarande tvångsvården inte gått att genomföra på det sätt som var avsikten när lagen trädde i kraft. Därför är det enligt BRÅ:s uppfattning inte möjligt att i nuvarande läge förorda en utvidgning av tvånget. Tiden för tvångsvård bör inte förlängas, innan de möjligheter till tvångsvård som nu föreligger har kunnat utnyttjas på ett effektivt sätt. Under alla förhållanden är det ytterst angeläget att den frivilliga missbrukarvården erhåller tillräckliga och förbättrade resurser. Eftersom det torde vara svårt att påvisa ett positivt samband mellan tvång och behandlingsresultat bör en utvidgning av vårdtiden inte komma i fråga. I min motion har jag också tagit upp en annan fråga. Den gäller begränsning av varje medborgares grundlagsenliga skydd mot frihetsberövande. Sådan får ske genom lag eller annan författning enligt 2 kap. 8 och 12 §§ regeringsformen. Som allmänna villkor för dylika begränsningar gäller att de får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och att begränsningarna aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett dem. Det betyder att man måste noggrant redovisa syftet med begränsningen. Detta framgår av den kommentar till Sveriges grundlagar som Petrén/Ragnemalm har skrivit. Syftet med begränsningen, dvs. grunden för tvångsvården, är att motivera missbrukaren att frivilligt ta emot fortsatt behandling, och att ge vederbörande stöd för att komma ifrån missbruk. Det framgår av 3 § i förslaget. Enligt min mening kan det inte vara förenligt med grundlagen att ändamålet med tvångsomhändertagandet är att motivera missbrukaren till frivillig behandling. För närvarande finns ingen forskning som visar att det över huvud taget är möjligt att genom behandling minska missbruket.

Detta betyder att jag för min del inte anser att det här förslaget är godtagbart. Till sist: Som framgått — och även här vill jag göra en sammanfattning — är det inte styrkt att missbruksutvecklingen försämrats för missbrukarna i vårt land. Det är inte styrkt att alkoholoch narkotikamissbruket i allmänhet förvärrats, och det finns inga belägg för att tvångsvård skulle vara positiv ur vårdsynpunkt för den enskilde missbrukaren. Allt detta sammantaget, samt den omständigheten att inga tillräckliga nya resurser tillförts, tyder på att lagen i första hand skall tillgodose samhällsskyddet och i andra hand den enskildes vårdbehov. Även det nya rekvisitets oklara utformning pekar i samma riktning. Frågan om samhällsskyddet är dock så att säga dold i lagförslaget, vilket är en mycket allvarlig brist. På så vis kan lagen komma att tillämpas med ett icke avsett syfte, något som inte är acceptabelt ur rättslig synpunkt.
Herr talman! Till Hans Göran Franck: Det här lagförslaget har varit hos lagrådet och prövats där. Jag förutsätter att lagrådet också har prövat att förslaget överensstämmer med grundlagens bestämmelser. I detta sammanhang, herr talman, vill jag också, med anledning av Jörn Svenssons ändrade yrkande, återkalla mitt tidigare yrkande, som framställdes med anledning av Jörn Svenssons första yrkande.

Herr talman! Jag skall inte gå in i sakfrågan. Det har framgått av debatten att det finns en stark humanitär medkänsla bakom båda de ståndpunkter som här har förfäktats. Jag skall nöja mig med att kommentera det yrkande som Jörn Svensson har framställt om att lagen, ifall den antas, skall förklaras vilande med hänvisning till att den inte står i överensstämmelse med regeringsformen. Vi har i utskottet konstaterat att det har skett en lagrådsgranskning av förslaget. Lagrådet har ju att bl.a. undersöka om framställda förslag är i överensstämmelse med grundlagen. Vi har konstaterat att lagrådet inte har haft några invändningar på den punkten. Bland de remissinstanser som har yttrat sig över förslaget har det också förekommit synpunkter på grundlagsenligheten. Som slutvinjett till denna debatt vill jag läsa upp ett stycke ur det remissyttrande som har kommit från kammarrätten i Stockholm. ”Sammantaget i denna del finner kammarrätten att beredningens förslag inte strider vare sig mot RF eller mot andra grundläggande principer om mänskliga frioch rättigheter. Som redan antytts är förslaget materiellt i sina huvuddrag väl värt att genomföra. En annan sak är att tillämpningen av en reglering som inskränker de grundläggande frioch rättigheterna alltid måste Prot. 1987/88:136 följas med stor uppmärksamhet. Inriktningen måste vara att inskränkningen aldrig är mer omfattande än vad som är nödvändigt. Om utvecklingen ger vid handen att tvångsinslaget kan minskas, bör därför lagen utan dröjsmål ändras i enlighet härmed.”

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon dispyt med Daniel Tarschys. Jag vill bara påpeka att vi inte har någon författningsdomstol här i riksdagen. Ytterst är det riksdagen som stiftar grundlagar och som tolkar den verkliga innebörden av grundlagen, även om lagråd och kammarrätt kan ha sina synpunkter. Härutöver tillåter jag mig en liten slutkommentar, som jag inte hade tillfälle att göra i mina tidigare replikskiften. Socialministern och talesmannen för utskottet har gång på gång sagt att de saknar Inga Lantz. Jag tycker att det vittnar om en viss inre osäkerhet när de gång på gång ropar på Inga Lantz. Dessutom känner de ett outtröttligt behov av att få denna saknad dokumenterad i kammarens protokoll. Om det är till någon hjälp, kan jag meddela att vid debatten om socialutskottets betänkande 26 kommer Inga Lantz att infinna sig i kammaren och tala om befruktning utanför kroppen. Jag kommer för övrigt att stödja hennes, som jag tycker, förnuftiga ståndpunkter. Damerna kanske då kan bli kvitt sin saknad efter Inga Lantz.

Herr talman! Frågan om befruktning utanför kroppen är ett praktexempel på en situation där riksdagen skall besluta i en fråga där praxis redan har hunnit utvecklas. Verksamheten förekommer redan sedan ett tiotal år tillbaka på minst tio kliniker. Flera tusen människor står i dag i kö invaggade i föreställningen att det är en självklar rätt att få tillgång till den tekniskt komplicerade och dyrbara behandlingsmetoden — och framför allt etiskt mycket kontroversiella metoden. Det finns en uppenbar risk att man försöker göra det bästa möjliga av en redan befintlig situation. Man kan frestas att inskränka sig till att försöka hitta så bra skäl som möjligt för det som är ett faktum och hoppa över frågan om denna verksamhet över huvud taget bör bedrivas. Jag känner på mig att Inga Lantz kommer att i detalj gå in på detta område. Vi har likartade uppfattningar i denna fråga, och därför skall jag begränsa mig till tre allvarliga invändningar som jag har mot propositionen. För det första: I propositionen hävdar man att det är ingen större skillnad mellan befruktning utanför kroppen och att operera äggledare som har ärrat — Prot. 1987/88:136 igen. Men det är en himmelsvid skillnad! Detta visar att man har missat det 8 juni 1988 som är mest oroande i hela debatten. Man överskrider en mycket viktig gräns när man får tillgång till ett liv i vardande för manipulerande med arvsanlag utanför kroppen och möjlighet till kvalitetskontroll och rasförädling. Den möjligheten finns ju inte med ägg som befinner sig inne i äggledaren. För det andra: I propositionen och i betänkandet framgår det att man skall få gallra bort defekta ägg. För det tredje: Man vill tillåta s.k. metodforskning. Jag håller med om att om befruktning utanför kroppen skall tillåtas måste man tillåta forskning och frysning av befruktade ägg. I dag är resultaten av denna verksamhet skandalöst dåliga. Vid 80—90 96 av befruktningarna utanför kroppen blir det aldrig något barn. Främsta orsaken till att metoden inte fungerar är kromosomavvikelser hos ägg och spermier — när det gäller ägg i 40 96 av fallen. När man i propositionen anger att defekta ägg inte bör användas och att forskning bör tillåtas för att förbättra befruktningsmetoden, öppnar man dörren för kartläggning av arvsanlag, kvalitetskontroll och utgallring av genetiskt defekta individer. Riksdagen har tidigare gett regeringen till känna att regeringens förslag bör läggas fram på ett så samlat sätt som möjligt, så att riksdagen får möjlighet att framföra en helhetssyn på etiska frågor kring livets början. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten i handling inte håller fast vid det ställningstagandet.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 Detta bör i första hand gälla tills riksdagen fått möjlighet att anlägga en helhetssyn på de etiska frågorna kring livets början. Herr talman! Reservation 7 handlar om medicinsk användning av aborterade foster. Transplantationer har visat sig kunna fungera som ett utmärkt redskap i livets tjänst. Det torde finnas få som i dag har invändningar mot att blod, njurar och benmärg överförs från en individ till en annan. Men när man nu har börjat använda fostervävnad vid transplantationer står vi inför ett helt nytt etiskt problem. Försök pågår bl.a. med att bota åldersförändringar i hjärnan, Parkinsons sjukdom, genom att transplantera hjärnceller från aborterade foster. Jag vill lyfta fram tre frågor som känns särskilt angelägna för mig. 1. Finns det en risk för att man börjar forska med levande foster? 2. Bör vi över huvud taget göra oss beroende av aborterade foster för medicinsk behandling? 3. Hur och när skall tillstånd inhämtas från föräldrarna? Riksdagen har antagit en lag som fastslår att en individ är död när hon totalt och oåterkalleligt har förlorat all förmåga att förena och samordna kroppens funktioner fysiskt och psykiskt till en fungerande enhet. Detta inträffar när hjärnan är utslocknad. 37 Vid denna forskning om åldersförändringar i hjärnan använder man celler som producerar dopamin, dvs. biologiskt aktiva och levande hjärnceller. När abortmetoder år 1985 behandlades av forskningsetiska kommittén, godkände man uttryckligen att fostret fick tas ut i helt skick och inte sönderdelat. Vid senare tillfällen har forskare försäkrat att man numera använder söndertrasade foster som tas ut med vakuumsug och därmed är söndertrasade. Men här finns en uppenbar risk att man glider över en gräns som många av oss upplever som djupt oetisk, dvs. man börjar använda sig av levande foster för forskning och medicinsk behandling. Därför bör denna fråga utredas snabbt av transplantationsutredningen. Det är också viktigt att analysera vilken omfattning denna verksamhet kan få i framtiden. Det har antytts att fosterceller kan bli aktuella för behandling vid flera sjukdomstillstånd i hjärnan. Åldersförändringar i hjärnan är ju ett vanligt tillstånd. Det finns 20 000 Parkinsonsjuka i vårt land, och vi gör 30 000 aborter. Enligt betänkandet används framför allt elva veckor gamla foster eller, uttryckt på annat sätt foster, från trettonde graviditetsveckan, eftersom graviditetsveckor räknas från sista menstruationen. 95 76 av aborterna görs tidigare under graviditeten, under tolfte veckan eller tidigare. Så här finns det en uppenbar risk att det snabbt blir brist på aborterade foster. Vilka vägar kan då bli aktuella för att tillgodose efterfrågan? Tekniskt kan man i dag t.ex. tillverka foster utanför kvinnans kropp. Behov av foster kan också tänkas få en hämmande inverkan på vår strävan att minska antalet aborter, eller det kan fresta till att man skjuter på aborten så att fostret skall bli användbart. Det här är sådant som Läkarsällskapet mycket bestämt har tagit avstånd ifrån, men jag anser att det inte räcker med en sådan rekommendation, utan att detta är så viktiga saker att de behöver lagfästas. Frågan behöver behandlas snabbt, eftersom den här verksamheten är i full gång och man redan har börjat behandla patienter. Så till frågan om hur tillstånd skall inhämtas från föräldrarna till foster som används för forskning. I dag informeras kvinnan i direkt anslutning till aborten, när fostret skall användas för forskning eller behandling av människa. Det är viktigt att den öppenheten finns, för att förtroendet för sjukvården skall bevaras. En kvinna som befinner sig i ett tomrum av sorg över att hon inte ser någon utväg att behålla det väntade barnet kan ha svårt att i all hast ta ställning. Därför är det bra att medicinsk-etiska rådet har tagit initiativ till att just den frågan skall behandlas med förtur. Hos en del kan sorgoch skuldkänslor minska, om fostret kommer till användning. Andra kan tänkas ge tillstånd mot sin egen vilja, eftersom kvinnor i beroendeställning kanske inte vill verka otacksamma. Därför är det viktigt att kvinnorna i förväg känner till och kan ta ställning till den här transplantationstekniken och att det blir offentlighet och debatt omkring den. Sedan hoppas jag då att också transplantationsutredningen betänker att enligt abortlagen är foster likställda med operationspreparat. Det är en av orsakerna till att jag har försökt få igenom att det behöver göras en översyn av hela abortlagen. Operationspreparat får man använda för forskning t.ex. på möss utan samtycke. Det är vid planerad forskning på människa som de Prot. 1987/88:136 forskningsetiska kommittéerna måste yttra sig. 8 juni 1988 Så det är viktigt att transplantationsutredningen tar ställning till om fostret verkligen skall klassas som ett operationspreparat eller om det, vilket jag tycker är självklart, skall få ett annat värde. Jag tror inte att det är klokt att helt förbjuda forskningen, som Inga Lantz föreslår. Om det t.ex. har skett en miljökatastrof, vore det för mig ganska oetiskt att inte titta på både spontana missfall och aborterna för att se om frekvensen av missbildningar har ökat. Det är också en typ av forskning. Därför känns det, tycker jag, mest naturligt att det här får utredas i vanlig ordning. Men jag har full förståelse för att Inga Lantz vill gå snabbt fram här, med tanke på att hon har för avsikt att lämna riksdagen och säkerligen vill markera med kraft hur viktiga de här frågorna är. Om vi skall behålla förtroendet för sjukvården och den fria forskningen, är det viktigt att verksamheten står i full samklang med den opinion som råder i landet. Det är då viktigt att de här frågorna alltigenom behandlas med förtur av sittande utredning, eftersom vi redan är i full färd med att göra oss beroende av aborterade foster för medicinsk forskning. Därför yrkar jag bifall till reservation 7.

Herr talman! Jag skall tala om reservationerna som har avgivits till förmån för en vpk-motion. Motionen är — tyvärr, skulle jag vilja säga — ingen partimotion och vpk-ledamöterna kommer att rösta fritt vid voteringen. Forskningen under senare år har gett oss nya och omvälvande kunskaper om livets villkor. Det handlar om genetik och molekylärbiologi, men det handlar också om ekologi och utvecklingsbiologi. De nya kunskaperna kommer att få genomgripande konsekvenser för alla människors vardagsliv. Allt oftare kommer vi att fråga oss: Vad är rätt och vad är riktigt? Jag är oerhört rädd inför de framtidsperspektiv som nu kan skönjas ganska tydligt, och samtidigt kan jag se stora utvecklingspotentialer i tekniken. Men rädslan tar för min del överhand, och med detta inlägg vill jag mana till besinning, innan det är för sent. Kan vi tillåta oss att manipulera levande organismer? Finns det risk att genmanipulerad organism kastar hela den ekologiska balansen över ända? Hur påverkar det vår syn på människan, om vi i detalj kan studera och också påverka hennes biologiska natur? Vi får hela tiden nya biologiska maktmedel att styra med och ta ställning till, maktmedel som vi egentligen inte frågat efter. Om vi kan välja formen för mänskligt liv, innebär det en maktutövning av ett helt nytt slag. Sådana val är redan i dag aktuella, och de kommer att bli vanligare i framtiden. Ekonomisk makt och makt över mänskligt liv hänger förstås samman med varandra. Man kan tala om en ny ideologisk maktkamp genom den nya biologins framfart. Har vi då rätt att göra oss till gudar över biologin? Hur påverkas vår människosyn av detta? Vi har tagit steget in i den reproduktionsteknologiska tidsåldern. Det blir svårt att avstå från de kunskaper som mänskligheten skaffat sig. De 39 möjligheter att manipulera och kontrollera den mänskliga befruktningen, fosterutvecklingen, arvsmassan, som den nya teknologin öppnar för, har smugit sig på oss utan att vi riktigt förstått när, hur eller ens varför. Reproduktionsteknologin — eller reptek som den nu förkortas till — har aldrig varit ett svar på några kvinnokrav. Forskarna har haft andra drivkrafter än strävan att lindra mänskligt lidande när de försökt tränga in i de mänskliga genernas mysterier eller att åstadkomma en befruktning utanför kroppen. Dessa frågor angår alla människor. Reptekfrågan måste bl.a. diskuteras politiskt. Alla människor måste komma till tals. Det handlar nämligen inte bara om medicinska risker eller ekonomiska resurser, utan det handlar om vilket samhälle vi vill ha — ett samhälle med en materialistisk-mekanistisk människosyn eller ett samhälle där omsorgen om de svaga går före. Så till den specifika frågan som vi har att ta ställning till i dag: provrörsbefruktningen. Man skapar liv i ett provrör! Det första provrörsbarnet föddes 1978. Fram till 1984 hade 1 000 barn fötts. Nu föds ett barn varje dag genom denna metod. Metoden är dyrbar, och de kvinnor som lyckas föda ett barn är bara 15-20 926 av dem som genomgår denna omfattande behandling. Det betyder att 80-85 90 av alla provrörsbefruktningar misslyckas. Kostnaden för varje lyckad födsel är 270 000 kr. Om alla par som vill ha hjälp på detta sätt också fick det, i dag är det 4 000—5 000 par i Sverige, skulle kostnaden för detta uppgå till 1,35 miljarder kronor. Det kan ligga en kvalitetskontroll inte bara i fosterdiagnostik utan också i denna provrörsmetod. I industriländer föder kvinnor numera barn sent i livet och bara ett eller två. Det ligger då nära till hands att vilja ha så perfekta barn som möjligt. Sådana krav på perfekta barn ställs också på provrörskliniker runt om i världen. Forskare har också föreslagit att kvinnor som lever i en ohälsosam miljö skall få tillgång till provrörsbarn från ett donerat ägg. Då skulle provrörstekniken kunna ge bättre och säkrare resultat än den naturligare metoden. En forskare, Testart, förutspår att alla inom tio år kommer att välja provrörsbefruktning, eftersom det då blir möjligt att välja kön och sortera bort de ägg som bär på ärftliga defekter redan innan de implanteras i livmodern. Steget mot rashygien blir allt kortare med denna teknik. Varför gör man då allt detta? Är det för att män vill erövra också fortplantningen totalt? Experimenterar forskarna med barnlösa kvinnor för sin egen karriärs skull? Forskare förväntar sig att det manliga födandet skall vara verklighet inom fem år, säger en forskare som heter Kent. Om ungefär tio år har vi utvecklat den konstgjorda livmodern, säger forskarna. Evolutionsforskarna vill gärna befrukta ett mänskligt ägg med spermier från en gorilla, säger en forskare som heter Weimarck. Man arbetar med detta i England, USA och Sovjet. Man har gjort försök med stålbehållare där fostret utvecklas i en saltlösning med så högt syretryck att det tas upp direkt av fostret via huden. Det påstås att man har hållit ett mänskligt foster vid liv i en konstgjord livmoder upp till sex månader, säger en forskare som heter Pjotr Anokhin. Det är bara en tidsfråga innan ett foster kan utvecklas till fullgånget barn i en mekanisk livmoder. Herr talman! Det finns surrogatmoderskap. Det föreslås inte bli tillåtet i vårt land. Men jag har en misstanke om att också det är en tidsfråga. I andra länder finns denna fortplantningsprostitution. Kvinnor säljer sin reproduktionskapacitet och sin kropp. Kvinnor säljer sina ägg och sin livmoder, och surrogatmamman hyrs av det barnlösa paret. Nu insemineras surrogatmamman med mannens sperma, men med en bättre utvecklad teknik kommer ett befruktat ägg att kunna implanteras. I propositionen föreslås att surrogatmoderskap inte skall tillåtas, än så länge, skulle jag vilja säga. Vissa remissinstanser som tog del av utredningen Befruktning utanför kroppen, föreslog nämligen att surrogatmoderskap skall tillåtas. Transplantation av äggstockar är en annan fråga som kan komma att få stor betydelse ur etisk aspekt. I fråga om detta säger regeringen varken ja eller nej utan hänvisar till transplantationsutredningen. Vad som skrämmer mest när det gäller denna teknik att manipulera våra könsceller, är vad den kan tänkas användas till i framtiden, och för den delen redan används till i USA. Man kan frysa embryon, man kan låna äggceller eller sädesceller från någon som är mer fertil, och man kan plantera in det befruktade ägget hos en annan människa eller donera hela embryot till något barnlöst par. Vad skall man göra med de embryon som blir över vid en provrörsbefruktning? I dag används de till s.k. parallellforskning, som öppnar nya möjligheter att studera fosterutvecklingen men också att t.ex. pröva läkemedel på mänskliga embryon. Nästa steg kan bli att framställa embryon bara för forskningsändamål. Gen-etikkommittén behandlade denna fråga och ansåg att mänskliga ägg skall få användas för forskning och försök under vissa betingelser. I propositionen sägs att bara metodforskning skall få förekomma i avvaktan på senare ställningstaganden. Jag tycker att det är fel. Ett embryo skall inte få användas som medel eller instrument för något. Och det är ju inte vilken vävnadsodling som helst, utan det är faktiskt en samling celler med en unik arvsmassa — ett potentiellt mänskligt liv. Två läkare skrev i Läkartidningen när det gäller den framtida provrörsbefruktningen att det kommer att finnas ett betydande behov av embryon i framtiden bara för forskningsändamål. Vetenskapsmän kommer alltid att finna välmotiverade argument för sin forsknings betydelse. Gen-etikkommittén satte gränsen vad gäller nedfrysning av embryon till 14 dagar. I propositionen föreslås ingen tidsgräns. Vilken gräns man än kommer att sätta, kommer denna gräns att flyttas fram med mer eller mindre goda argument. Jag menar att man måste säga nej både till frysning och till forskning med befruktade eller obefruktade ägg. Det lär i dag förekomma en internationell handel med befruktade ägg. Genterapi på befruktade ägg är ett annat spörsmål. Det kommer med all sannolikhet att bli möjligt. Har vi rätt att under några som helst omständigheter ändra den genetiska programmeringen hos en människa? Det är en oerhört stor skillnad mellan att ändra gener i en viss vävnad och att ändra embryonala celler som sedan implanteras och får utvecklas i moderlivet. Gen-etikkommittén ställer som villkor ”full visshet om ingreppets effekter”. Men kan man någonsin få en sådan visshet? Man kan också fråga vem som äger befruktade och nedfrysta ägg. Är det samhället eller är det kvinnan? Och vad händer om kvinnan eller paret avlider? Vem ärver ett ägg? Jag vill inte ha ett sådant samhälle som jag nu skissartat har tecknat. Därför har jag föreslagit att man skall avslå regeringens proposition om provrörsbefruktningar. Jag har också i motionen varnat för kommande utvecklingar, bl.a. med tanke på surrogatmoderskap, transplantation av äggstockar, osv. Jag tycker att provrörsbefruktning och andra reproduktionstekniker är kvinnoförnedrande. Genom provrörsbefruktning reduceras kvinnan till en medicinsk manipulerbar maskin. Det som provrörsbefruktning ytterst handlar om är makten över liv och över mänskliga relationer. Hela den medicinska forskningen på detta område handlar om livshållning, där frågan gäller om den tekniska utvecklingen skall styra människan eller om människan skall styra tekniken. Jag vill att vi bromsar denna farliga utveckling som vi nu är inne i och alltmer syr in oss i. Vi saknar, precis som Ingrid Ronne-Björkqvist sade, helheten i bedömningen av vilket samhälle vi är på väg emot. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Fru talman! Jag vill ge en eloge till Inga Lantz för hennes anförande. Hon och jag står mycket långt från varandra ideologiskt. Jag måste dock erkänna att jag redan innan jag själv kom in i riksdagen faktiskt har beundrat Inga Lantz för hennes engagemang, uppmaning till besinning och värn om livet och skapelsen. Samtidigt vill jag säga att jag försöker se det hela positivt. Jag tror att det finns så pass mycket sunt förnuft hos majoriteten av riksdagens ledamöter att de kommer att visa mer respekt och ta hänsyn till vår uttalade tveksamhet inför den här hanteringen om de inväntar en samlad helhetssyn och alltså stöder min reservation.

Fru talman! År 1982 föddes i Sverige det första s.k. provrörsbarnet. Sedan har ca 150 barn fötts genom in vitro-fertilisering, befruktning utanför kroppen. Det är en metod som används när kvinnan och mannen i ett stabilt parförhållande inte kan få barn på naturlig väg. Jag ser gärna detta som ett sätt att hjälpa naturen på väg. Det är en förhållandevis komplicerad och resurskrävande metod. Den kan upplevas som kontroversiell. Detta är ett område där många etiska frågeställningar uppkommer och farhågor väcks angående hur metoden kan utvecklas i icke önskvärda riktningar. Därvidlag kan nämnas forskning på olika områden och utveckling av surrogatmammor. Vidare råder nu oklarheter när det gäller att fastställa faderskap. Fru talman! Det är därför tillfredsställande att vi nu kan behandla regeringens proposition om befruktning utanför kroppen som i lag reglerar verksamheten. Den omständigheten att inte alla närliggande frågor kan lösas samtidigt är inte skäl nog för utskottsmajoriteten att uppskjuta ställningstagande i fråga om detta lagförslag, med den rättsosäkerhet det skulle innebära. Utskottsmajoriteten har inte heller sett ett temporärt förbud som en tänkbar lösning. Skulle det visa sig att den nu föreslagna lagen behöver modifieras med hänsyn till senare lagstiftningsåtgärder på närliggande områden, får det övervägas på grundval av då tillgängligt material. Den nya lagregleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1989. Den består dels av en ny bestämmelse i föräldrabalken om faderskapet till barn som kommit till genom befruktning utanför kroppen, dels av en lag som reglerar verksamheten som sådan just för att utesluta den utveckling som både Ingrid Ronne-Björkqvist och Inga Lantz hyser stora farhågor för. En ny bestämmelse i föräldrabalken ger barnet samma rättsliga ställning som om det kommit till på naturlig väg. Den beskrivna metoden får användas endast i syfte att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. Behandling får utföras endast på kvinna som är gift eller samboende och endast om ägget är kvinnans eget och om det befruktas av makens eller sambons sperma. Maken eller sambon måste ge ett skriftligt samtycke. Därmed kommer surrogatmoderskap och donation av ägg eller sperma inte i fråga — än så länge, sade Inga Lantz. Då vill jag betona att detta är ett absolut ställningstagande från utskottsmajoriteten och av regeringen. Vi vill inte pådyvlas några osäkerheter när det gäller framtiden därvidlag. Det sägs uttryckligen att annan forskning än metodforskning inte får förekomma. I metoden ingår att befruktade ägg kan förvaras frysta för att undvika förnyat ingrepp och upprepad hormonbehandling av kvinnan om behandlingen behöver upprepas för att resultat skall uppnås. Det är alltså medicinskt motiverat. En förutsättning är att det behandlade paret samtycker. Enligt propositionen bör sådan förvaring av ägg få ske högst ett år. Socialstyrelsen bör meddela allmänna råd om hanteringen av befruktade ägg. Den som avser att försöka få barn genom befruktning utanför kroppen bör enligt socialministerns bedömning erbjudas psykosocial rådgivning. Det är viktigt. Metoden med befruktning utanför kroppen får inte användas utan socialstyrelsens tillstånd annat än vid allmänna sjukhus. Utskottsmajoriteten tillstyrker förslagen och erinrar om att par som kan komma i fråga för in vitro-fertilisering har, efter att ha misslyckats med att få barn på naturlig väg, genomgått omfattande och delvis påfrestande utredningar. Det rör sig alltså om fasta parförhållanden. De har haft kontakt med kuratorer eller liknande och får förmodas noga ha tänkt igenom sin situation. Enligt utskottet finns ingen anledning att begränsa rätten till behandling till gifta par. Utskottet understryker att syftet med metoden att frysa och förvara ägg skall vara att nå ett bra behandlingsresultat och menar att socialstyrelsen snarast bör utarbeta allmänna råd om hanteringen av och rutiner för övervakning av verksamheten. När det så gäller transplantation av äggstockar, en fråga som Inga Lantz också tog upp, konstaterar utskottet att frågan behandlas av transplantationsutredningen. Som anförs i propositionen förekommer sådana transplan tationer inte i dag. De anses inte bli aktuella förrän långt in i framtiden. Mot den bakgrunden avvaktar utskottet utredningens resultat och tar inte någon ställning nu. Fru talman! Utskottet behandlar också motioner från den allmänna motionstiden som tar upp mer övergripande medicinsk-etiska frågor. Det är viktiga frågor som även tidigare behandlats av utskottet. Utskottet har inte bundit sig för något ställningstagande i avvaktan på en samlad redovisning av de etiska frågor som rör utvecklingen kring det mänskliga livets början. Det sker en snabb utveckling på den medicinska teknologins och på forskningens område. Riksdagen har tidigare begärt att få en samlad redovisning av det aktuella läget för att få möjlighet att ta ställning till dessa frågor i ett helhetsperspektiv. Nu pågår arbete inom regeringskansliet med anledning av gen-etikkommitténs betänkande. Utredningen om det ofödda barnet liksom transplantationsutredningen arbetar fortfarande. I februari i år fick en särskild utredare i uppdrag att utreda vissa forskningsetiska frågor. Det är angeläget att regeringen nu snarast fullföljer arbetet med att ta fram underlag till riksdagen för att ge möjlighet till ställningstagande. Beträffande de frågor som Ingrid Ronne-Björkqvist tar upp rörande forskning på foster och omhändertagande av dessa hänvisar jag till den utförliga behandlingen i utskottets betänkande. Utskottet redogör för arbetet i statens medicinsk-etiska råd och hänvisar till bl.a. de forskningsetiska kommittéer som prövar forskningsprojekt och till transplantationsutredningen, som har direktiv som tillgodoser Ingrid Ronne-Björkqvists önskemål. Statens medicinsk-etiska råd behandlar frågan om transplantation av vävnad från aborterade foster. Läkarsällskapets riktlinjer har skärpts i enlighet med medicinsk-etiska rådets uppfattning, att explicit samtycke skall inhämtas från modern i sådana fall. Tidigare föreskrevs att det var till fyllest med att modern informerats och att hon inte motsatt sig ingrepp. I praktiken inhämtas samtycke. Medicinsk-etiska rådet kommer att noga följa utvecklingen på området och kommer att ha fortsatta diskussioner där frågan tas upp i ett vidare perspektiv. Utskottet har betonat att frågorna om forskning om och medicinsk användning av aborterade foster bör bli föremål för överväganden i en vidare ram utan begränsning till transplantationsverksamheten. Frågan om samtycke behandlas också av transplantationsutredningen. Vi har inte velat ge något direktiv om i vilken ordning frågorna skall behandlas. Men vi vet att arbete pågår med dessa frågor i utredningen. Inga Lantz har tagit upp frågan om forskning beträffande barnlöshetens orsaker. I propositionen sägs att forskning om barnlöshetens orsaker är synnerligen angelägen. Utskottet förutsätter att detta beaktas av anslagsbeviljande myndigheter. Inga Lantz har också begärt att regeringen skall tillsätta en kommitté för att följa och återföra kunskaper om den nya biotekniken. Utskottet konstaterar att delegationen för hybrid-DNA-frågor och det medicinsketiska rådet har uppgifter som täcker vad som efterlyses. Att skapa ytterligare organ på detta område bedöms inte som meningsfullt. Fru talman! Med vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 26 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Ingrid Andersson sade att man med det här betänkandet och den här propositionen hjälper naturen en bit på väg. Jag kan inte se det så, utan jag tycker att vi är inne och tassar i marker som vi inte har någonting att göra i. Med det här betänkandet och den här befruktningsmetoden kommer vi också ett snäpp närmare det felfria samhället, där individer som har defekter inte får plats. Ingrid Andersson säger att det är tillfredsställande att vi nu lagreglerar verksamheten med provrörsbefruktning. Jag är förvånad över att man inte ser de faror som ett ställningstagande för provrörsbefruktning för med sig. Det handlar ju inte om att lagreglera, utan det handlar til syvende och sidst om vilket samhälle och vilken människosyn vi skall ha, om vi skall acceptera den ”utveckling” som är på väg. I dag är det möjligt att implantera tidigare djupfrysta befruktade ägg. Det ses som en vinning för kvinnan och för utvecklingen och forskningen. Nyligen kunde vi läsa om tvillingar från ett ägg som hade befruktats vid ett och samma tillfälle. De hade fötts av samma kvinna men efter två på varandra följande graviditeter. Det finns många effekter som vi inte har en aning om av det beslut som majoriteten i kammaren kommer att fatta om en stund och som innebär ett samhälle som jag har en oerhörd rädsla inför. Jag skulle vilja rekommendera de böcker som jag har läst inför den här debatten. Det är Stefan Nordströms bok Manipulerad produkt eller välsignad livsfrukt? och även Nils Uddenbergs bok Med livet som insats, som kom för någon månad sedan. Jag vill också nämna Kvinnovetenskaplig tidskrift: Konsten att göra barn, från 1986. Det är en nyttig men skrämmande läsning som innebär en förkovran i den här frågan. Jag skulle vilja rekommendera alla att läsa de böckerna.
Fru talman! Ingrid Andersson säger att rättssäkerheten förbättras med det beslut som riksdagen står i begrepp att fatta. Jag har klart motsatt uppfattning. I propositionen uttalas klart — och utskottet har ingenting att erinra — att metodforskning och utgallring av defekta ägg skall få ske. Men det står inte ett ord om vad detta egentligen skall innebära eller om några begränsningar i forskningen — vilka metoder som skall få användas för att få fram ägg som inte är ”defekta”. Det ställningstagandet innebär en klart ökad rättsosäkerhet. Beträffande forskning på foster är det bara för mig att beklaga att så många inte ser farorna och vill använda den möjlighet som finns att vara med och välja väg. Med den hantering som föreslås kan det ta många år innan transplantationsutredningen är klar och innan det blir en proposition och ett beslut i riksdagen. Då riskerar vi att återigen stå i situationen att i efterhand ta ställning till någonting som redan är praxis och väl utbildad rutin. Av erfarenhet vet vi att det då är mycket svårt att göra något.
Fru talman! Vi är väl alla av den uppfattningen att forskning och utveckling inte kan hindras men måste omges av etik, regler och lagstiftning. I dag har vi ett förslag att ta ställning till som vill reglera verksamheten med befruktning utanför kroppen — en verksamhet som pågått i många år — för att få kontroll över den. Att då ett par ledamöter vill gå in och förbjuda verksamheten och uttrycker våldsamma farhågor tycker jag är litet märkligt. Jag vet inte om det beror på att man inte förrän nu har blivit medveten om vad som händer. Jag har inte erfarit att vare sig vpk eller Inga Lantz har motionerat tidigare om att reglera eller förbjuda den här verksamheten. Jag vidhåller att det är bra att vi i dag kan ta ställning till den här lagregleringen. Visst handlar det om ett område som kan inge många farhågor inför framtiden. Men då är det också bra att veta att de här frågorna behandlas i statens medicinsk-etiska råd och i flera utredningar som vi har att vänta resultat från. Ingrid Ronne-Björkqvist talade om forskningen på foster i fråga om Parkinsons sjukdom och hade farhågor om att det skulle bli brist på foster. Jag vill säga: Den forskningen har bedrivits i mycket liten skala, och vi har också fått reda på att den knappast förväntas få avsedd verkan. Jag tycker därför att farhågorna är mycket överdrivna.
Fru talman! Det är därför att forskningen i dag bedrivs i liten skala som vi nu har möjlighet att välja väg innan den byggs ut. Sedan blev jag överraskad över att Ingrid Andersson inte har noterat att jag flera gånger har tagit upp de här frågorna sedan jag kom in i riksdagen. Jag har väckt flera medicinsk-etiska motioner varje år, där jag berört just behovet av en lagreglering och en total översyn av livet i vardande och hur vi skall behandla det.
Fru talman! Den nya biotekniken innebär en stor teknisk förändring och kommer att gripa in i olika delar av samhället. Men när man använder en biologisk teknik på människor, får man speciellt svåra etiska problem. Vi kan nu styra och påverka fortplantningen på ett hittills oanat sätt, och vi kan välja mellan människor. Ingrid Andersson sade att vi inte kan hindra forskningen. Men vi kan styra den och hur vi vill använda den. Tekniken utvecklas inte av sig själv utan därför att människor styr den i olika riktningar. Vilken teknik vi får och hur vi använder den beror på vilka människor som styr och vilka syften som vi har med tekniken. Jag tycker att riksdagen har ett stort ansvar i den här frågan. Biosamhället karakteriseras av att människan tar ett slutgiltigt herravälde över naturen, med den nya biologin som ett hjälpmedel. Det är också typiskt för biosamhället att det integreras i ett dataoch informationssamhälle. Det är en annan aspekt på den här frågan. Man talar också nu om bioinformationssamhället. Vilket biosamhälle vi får är resultatet av vilka ideologiska ställningstagan den som vi gör och vilka beslut som vi fattar redan i dag. Därför är den här — Prot. 1987/88:136 debatten viktig, och jag beklagar att utskottet inte har varit mer kritisktihela 8 juni 1988 den här frågan. Jag vill dessutom säga till Ingrid Andersson att vpk har haft en mycket kritisk inställning i alla de olika etiska frågor som har kommit fram under senare år.
Fru talman! Visst har Ingrid Ronne-Björkqvist och Inga Lantz engagerat sig i medicinsk-etiska frågor. Men jag har faktiskt undersökt vilka motioner som under de senaste åren har väckts i frågan om befruktning utanför kroppen och funnit att det från deras sida inte har motionerats om reglering på just detta område. De medicinsk-etiska frågor som Ingrid Ronne-Björkqvist och Inga Lantz tar upp anser också vi i utskottsmajoriteten vara mycket viktiga. Jag vill påstå att vi också har behandlat dem mycket utförligt i betänkandet. Vi ser alla fram emot att få en diskussion och ett samlat ställningstagande beträffande dessa frågor. Detta anser vi vara mycket viktigt. Att vi sedan har olika uppfattning i just frågan om befruktning utanför kroppen kan vi kanske inte göra någonting åt. Jag vill i varje fall betona att utskottsmajoriteten anser att det är bra att vi nu får en lagreglering på detta område.

Fru talman! Det område som diskussionen nu gäller är föremål för stort intresse från forskningens sida. Detta har ju med all önskvärd tydlighet också framgått av tidigare inlägg här i debatten. Här görs hela tiden upptäckter och innovationer i en anda av optimism, där man inte ser några gränser för denna medicinsk-tekniska ingenjörskonst.

Jag kan också hålla med om att det, som tidigare har sagts, i ett läge när forskningen på detta område — som ändå rör gränslandet mellan död materia och liv — rusar fram med överljudsfart, är en allmän iakttagelse att de etiska övervägandena inte alltid hinner med. Detta gäller särskilt i en situation då entusiasmen och upptäckarglädjen ger så snabba forskningsresultat och då de härliga lagrarna verkligen lockar och gror. I en sådan situation är det viktigt att det ges tid, så att övertygelsen om att det man håller på med och konsekvenserna av det verkligen står i 4” Prot. 1987/88:136 överensstämmelse med de djupa och omistliga värden som vi alla säger oss värna om. Det kräver något som kanske är främmande i en kultur som hyllar snabba framsteg, nya innovationer och forskningsmässiga landvinningar, vilka i sin tur genererar teknisk-industriell produktion och stora vinster. Det som här krävs är en begrundan, en eftertanke, så att man inte för ekonomisk och materiell vinnings skull förskingrar ett arv av en annan valör men som är omistligt för samhällets och människovärdets bestånd. Teoretiskt måste någon gång den situationen uppstå att man klart och redigt ställs inför ett antingen-eller. Det handlar om att antingen obetingat säga ja till att allt det som är möjligt för forskningen också skall prövas och genomföras eller att klart och distinkt säga att här går en gräns, att vi måste stanna upp därför att tveksamheten om konsekvenserna är stor. Då krävs det ett etiskt begrundande om vad konsekvenserna skulle bli för själva livskänslan och för den inställning som långsamt genomsyrar den vanliga människan och på litet längre sikt hela samhället. Det finns ett försvar som måste upprätthållas, en beredskap som måste vara vaken, inte bara mot rasism eller tendenser till att väga och mäta människor efter deras nytta för samhället, deras intelligens eller skönhet, ålder eller bostadsort. Den vaksamheten är självklar och alert i vissa sammanhang men ytterst osäker, trevande och otacksam i andra sammanhang. Att påminna om att denna vaksamhet också måste finnas gentemot forskningen och dess konsekvenser är kanske inte speciellt opportunt. Forskningen har ju sin inte obefogade helgongloria. De som vill förbjuda kan lätt iklädas den store inkvisitorns roll. Detta rollspel har sitt inneboende budskap. Det är ett varningstecken, en påminnelse om att staten och makten i olika gestalter så att säga har lagt locket på en forskning som har velat vara fri och ifrågasättande. Men vi vet också att makten kan ta forskningen i sin tjänst. Vi är samtidigt medvetna om att det finns forskning som har klippt av rötterna till det etiska rotsystem ur vilket den har vuxit och därför känner sig fri att ställa sig i alla makters tjänst. Vår nutidshistoria tillhandahåller illustrationer också till detta kapitel. Vad vi som politiker nu måste ha både rätt och skyldighet att göra är att erinra om att den humanism som ibland måste bli kämpande utgör en och samma grogrund för såväl forskningen som de etiska värderingar som måste påverka också forskningens mål. Vi måste värdera konsekvenserna av de resultat som forskningen avsätter och bestämma forskningsanslagen. Den övertygelse som säkert är rätt allmän och värd att hävda är att forskning och etik är samma andas barn. Den motion som behandlas i detta betänkande, där vi från centerns sida efterlyser en etisk grundsyn och där ett enigt utskott också har ställt sig bakom ett tillkännagivande till regeringen, vill peka på hur viktigt det är att medvetandegöra de värden som vi allmänt ställer oss bakom och vill hävda. Vi vill även aktualisera den grundsyn som finns men som ofta är fördold och nedgrävd som en skatt i åkern och därför blir bortglömd och till slut svår att hitta. Vi måste alltså aktualisera denna grundsyn och göra den till ett aktivt kapital som förvaltas. Nutidshistoria, såväl utrikes som inrikes, borde ha lärt oss att talet om den gemensamma människosynen, en övertygelse om att människan har ett = Prot. 1987/88:136 högre och annorlunda värde än tingen — det måste vi ju erkänna — mera = 8 juni 1988 handlar om tro än om vetande. Det illustrerar samtidigt trons omistlighet i 3 3 avgörande frågor, där vetandet kommer till korta. Den människosyn som Befruktning utanför alltså t.ex. värderar en svårt handikappad människa som hela sitt liv kommer Kroppen, m. stt; att vara beroende av samhällets stöd lika högt som t.ex. den framgångsrike företagare som gör landet stora tjänster, kan tyckas vara en tro mot allt förnuft. Men vår människosyn är också här djupast sett och på lång sikt förnuftigare. Det är viktigt att talet om människovärdet och en djupare människosyn inte bara finns som dekor i högtidliga deklarationer utan verkligen också inkarneras i de beslut som vi som politiker här fattar. Vi kan göra det i övertygelsen att det inte råder någon motsättning mellan en rätt förstådd, insedd och tillämpad etiskt betingad människosyn och en forskning i tjänst för denna människosyn. Enligt min uppfattning är en bekräftelse på detta synsätt alla de etiska nämnder och kommittéer som på senare har vuxit upp. Ett väsentligt inslag i detta behov av etisk begrundning är tillkomsten av statens medicinsk-etiska råd, med sin breda sammansättning. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 26. Vårt ställningstagande är, som jag ser det, en tillämpning av de tankar som jag har försökt utveckla. Det innebär att man inför möjliga vägar stannar upp ett slag och tar ut kompassriktningen. Även om det, som det gör hos alla kompasser, förekommer missvisning och att nålen svänger litet osäkert, så kan det vara nödvändigt att stanna upp och begrunda vårt faktiska läge i nuet och inte bara rusa i väg.
Fru talman! Jag har lyssnat på Ulla Tillander, och jag tyckte att hon i den första delen av sitt inlägg talade bra, talade vackert om att vi behöver etiskt begrunda den här frågan. Men sedan kryper Ulla Tillander undan när det gäller att ta ställning. Hon säger tvärtom att vi som vill förbjuda manipulation av mänskligt liv är inkvisitorer. Vad jag har försökt göra i den här debatten är att varna för en farlig samhällsutveckling. Jag tycker att det är förvånande att Ulla Tillander har kunnat hamna i den ståndpunkt som hon intagit. Den första delen av hennes inlägg motsägs av det som hon säger i den senare delen. Vad vi gör nu i dessa frågor är att vi hela tiden flyttar gränser. Vi vet inte vad som sker, utan riksdagen kommer i efterhand och försöker att peta och lagreglera i frågor som vi borde säga nej till på grund av de är farliga för utvecklingen i de etiska frågorna.
Fru talman! Vi tillämpar faktiskt etik, Inga Lantz. För min del anser jag att det beslut vi står inför att fatta i dag innebär en besinning. Det innebär också en begränsning just genom den lagreglering som föreslås.
Fru talman! Det är ingen besinning i det beslut som kommer att fattas i dag. Tvärtom öppnar man genom det beslutet en dörr till, när vi i stället borde ha stängt tidigare öppnade dörrar.
Fru talman! Det är bara att konstatera att vi här har litet olika uppfattningar. Bakom det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag står också det medicinsk-etiska rådet, som flera talare har hänvisat till i dag. Det medicinsk-etiska rådet gjorde ungefär samma ställningstagande som det som föreslås i vårt utskottsbetänkande.

Fru talman! Är det nyttomaximeringsprincipen eller människovärdet som skall vara samhällets vägledare? Att döma av regeringens och utskottets synpunkter förefaller det vara det förstnämnda. Människovärdet skjuts alltmer i skymundan. Människans personliga värde och värdighet jämställs i biologisk mening alltmer med djur och växter, ja, det finns t.o.m. djurarter och växtarter som i lagens mening har ett större rättsskydd än t.ex. människolivet. Det är skrämmande att ta del av undersökningar som visar att unga människor i dag tar allt lättare på människovärdet. Allt fler ser ingen principiell skillnad mellan ett djurs och en människas värde. Låt mig citera ur en nyutkommen bok — den nämndes här av Inga Lantz — skriven av Stefan Nordström, docent i medicinsk etik. Hans bok handlar om skillnaden mellan ”livsfrukt” och ”konceptionsprodukt”. Jag citerar: ”Vi får inte göra människan till en biologisk robot. En robot kan förvisso ha ett värde, men inte värdighet. En robot har vi rätt att manipulera, inte människor. Roboten har varken rättigheter eller skyldigheter. Sådana begrepp och begrepp som normer och värderingar, frihet och ansvar hör människolivet till.” Psykiatern Nils Uddenberg, som också nämndes här tidigare, har i ett annat sammanhang sagt ”att den enskilda individen riskerar att degraderas till en produkt av medicinsk teknik” med nuvarande inriktning. Fru talman! Utvecklingen av vår människosyn till att se det nyblivna människolivet som en konceptionsprodukt eller som en produkt av medicinsk teknik utgör ett betydande hot mot människovärdet och därmed ett allvarligt hot mot demokratin. Om människans värde och värdighet inte blir en integrerad del av samhällsmedlemmens tänkande och agerande, så undergrävs alla de värden som hänger samman med den demokratiska välfärdsstaten. Ett samhälle utan människovärde är ett barbariskt samhälle, om man ens kan använda begreppet samhälle i det läget. Fru talman! Det pågår i dag en omfattande forskning och manipulativ utveckling kring livets början. Ett antal utredningar på området har också gjorts. Som vi kristdemokrater ser det är det en allvarlig brist att regeringen inte försöker att ta ett samlat principiellt grepp på de här frågorna utan väljer att behandla delområden. Risken är stor för att inte säga uppenbar att helheten går förlorad och att det fattas beslut utan en genomtänkt och konsekvent människosyn i botten. I motion §0423, som vi behandlar här i Prot. 1987/88:136 dag, har kristdemokratiska samhällspartiet föreslagit sådana etiska riktlinjer 8 juni 1988 som generellt anger ramarna för all forskning inom detta område. Den utgångspunkten hade varit riktigare. Det är beklagligt att regeringen inte valt den. Regeringen har valt att presentera förslagen kring forskningen och sjukvårdsutvecklingen kring livets början i olika delpropositioner. Detta trots att riksdagen två gånger begärt att få ett samlat förslag. Men regeringen sticker huvudet i sanden. Det märks i förslaget om den ”konstgjorda” befruktningen utanför kroppen. På goda grunder anger regeringen och även utskottet ett restriktivt synsätt på den typen av befruktning. Man förespråkar förbud av äggdonationer, spermadonationer och surrogatmödraskap. ”Även om rätten att bilda familj är en mänsklig rättighet innebär ej denna rätt att det till varje pris föds ett eget barn”, skriver regeringen. Så långt har alltså regeringen enligt min uppfattning en sund och riktig syn. Men i grunden har man lagt ett förslag som binder upp även kommande förslag, om det skall finnas någon konsekvens. Regeringsförslaget är därför, menar jag, ett hot mot människovärdet. Från befruktningsögonblicket har den skapade individen en fullständig och unik uppsättning anlag. Biologiskt-medicinskt är det befruktade ägget en mänsklig varelse — en person. Vad som ytterligare behövs för denna persons överlevnad är enbart en lämplig yttre miljö och näringstillförsel. Det vill säga: det är samma villkor som gäller vilken människa som helst. Det är ju så att storleken på en person inte utgör något kriterium på personens värde. Små barn är ju inte mindre värda än stora barn och dvärgar är inte mindre värda än vanliga normalvuxna människor. I stället är det så att det är själva existensen av en individ som har ett människovärde. Detta är ett logiskt och biologiskt riktigt resonemang, menar jag. Regeringen och socialutskottet verkar ignorera dessa basfakta i synen på det befruktade ägget. I förslaget ingår att befruktade ägg får förvaras frysta under högst ett års tid. Det skulle skapa, som det heter, ”en billig och förenklad metod” att implantera befruktade ägg. Via hormonbehandling av kvinnan framproduceras och uttas ett stort antal ägg. När de har befruktats för man in några av dem i kvinnans livmoder —- implantering. De övriga befruktade äggen fryses för att kunna användas vid senare implanteringsförsök, om det första misslyckats. Vid lyckad implantering förstörs de frysta äggen efter högst ett år. I stället för att analysera det principiellt diskutabla i en sådan hantering väljer regeringen och även utskottet nyttomaximeringstänkandet. Det rationella och ekonomiskt billiga får fälla utslaget. Det är ett hot mot människovärdet att samhället först skall bidra till att ett antal individer skapas, varpå samhället bokstavligen bidrar till att ett stort antal av dessa individer kastas på sophögen. Det borde absolut inte vara en samhällelig uppgift. Med vår syn på människovärdet borde den principiella inställningen vara att samtliga befruktade ägg skall implanteras. Det betyder att den nu använda tekniken — observera vad jag säger: den nu använda tekniken — med 51 Prot. 1987/88:136 hormonbehandling inte kan användas. Flera hundra ägg, vilket kan bli resultatet vid hormonbehandling, inte bara 5-10 ägg som utskottet anger, kan gärna inte implanteras. Men kanske kan man lösa problemet för att producera och enligt det naturliga förloppet ta ut ett fåtal ägg. I ett sådant läge skulle man kunna genomföra befruktning utanför kroppen på ett etiskt riktigt sätt. I principiell mening skiljer detta sig inte ifrån s.k. makeinsemination. Klarar man inte att följa det naturliga förloppet, är det bara att acceptera att befruktning utanför kroppen inte är en legal möjlighet. Befruktade mänskliga ägg måste, som vi säger i motionen, ges rättsställning. Det är den viktiga huvudprincipen i denna fråga. Samtliga befruktade ägg vid befruktning utanför kroppen skall alltså återföras till kvinnan. Det betyder att frysning, experiment och genterapi på befruktade ägg inte får förekomma, enligt vårt synsätt. När socialutskottet behandlar vår motion så undviker man i sin argumentering nogsamt att diskutera den principiella huvudfrågan, nämligen det befruktade äggets — människans — rättsställning. I stället väljer man att diskutera behandlingsmetodiken, dvs. frågan om hormonbehandling eller inte. Det är ett märkligt betraktelsesätt. Det är klart att det i all principiell diskussion finns ett samband mellan mål och medel. Men att diskutera medel i ett läge då man är oense om målen är knappast meningsfullt — eller rättare sagt, då man vägrar att diskutera målet, alltså det befruktade äggets rättsstatus, är tekniken hur man tar ut ägg för konstgjord befruktning en underordnad sak. Fru talman! Det finns motioner och reservationer som helt vill förbjuda provrörsbefruktning. Jag har stor respekt för ett sådant betraktelsesätt, eftersom jag vet att det är ett uttryck för omsorg om människovärdet. Men jag förstår inte den principiella inriktningen av argumenten för en sådan inställning. Huvudprincipen måste ju vara det befruktade äggets rättsstatus — kravet på ett okränkbart värde för varje skapad individ. Vilken teknik eller metod som används för att tillgodose huvudprincipen är förstås viktig. Men den är inte viktigare än huvudprincipen. Den bärande frågan är när mänskligt liv uppstår. Svaret på den frågan får politiska konsekvenser även på andra områden än för s.k. provrörsbefruktning. Kravet på generellt förbud mot provrörsbefruktning kan, som vi kristdemokrater ser saken, bli ett uttryck för en viss värderingsmässig grumlighet. Jag måste därför med skärpa tillbakavisa påståendena i reservationerna 3 och 4 att vår motion §023 handlar om metoden för in-vitro-fertilisering. Nog hade jag hoppats att reservanterna bättre velat förstå innebörden i motionskraven. Om samtliga befruktade ägg måste implanteras blir ju frysning en omöjlighet legalt sett. Fru talman!

Vi kristdemokrater anser det vara ett rimligt krav att två människor, som anser det vara så utomordentligt viktigt att få gemensamma barn via befruktning utanför kroppen, inte skall behöva anse det vara något hinder att ingå det av samhället erbjudna juridiska avtalet äktenskap. Äktenskap bör, bl.a. av hänsyn till barnets bästa, därför vara ett grundvillkor för befruktning utanför kroppen.

Fru talman! Låt mig avslutningsvis upprepa den viktiga frågan: När börjar livet? Är embryot ett liv eller inte? Inga Lantz talade om embryot som ett potentiellt mänskligt liv. Det är ett orimligt resonemang. Spermier och ägg var för sig är potentiellt mänskligt liv, men embryot är mänskligt liv. Det är självfallet den inställning till mänskligt liv och till fostret som ligger till grund för nu gällande abortlagstiftning som har öppnat portarna till allt det skräckinjagande som Inga Lantz på ett utomordentligt sätt nyss presenterade. Vad provrörsbefruktning ytterst handlar om är makten över livet, sade Inga Lantz. Den makten tog sig människan då hon bestämde sig för att göra sig själv till livets herre, fru talman. Det skedde, om någonsin, då riksdagen fattade beslut om införandet av abortlagen. Vår abortlagstiftning ger inte fostret något rättsskydd under dessa första 18 veckor. Om man ställer sig bakom den lagen hamnar man i etiska kollisioner. Att manipulera med mänskligt liv är ett uttryck som har förekommit flera gånger. Först måste vi väl karakterisera och definiera mänskligt liv, därefter kan vi tala om att manipulera med mänskligt liv. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till motion §0423 och till motion S0o23.
Fru talman! Jag skall svara på Alf Svenssons fråga. För mig börjar det mänskliga livet vid befruktningen. Detta har jag sagt många gånger här i kammaren. Jag måste uttrycka min besvikelse, Alf Svensson känner till detta. Jag hade trott att kds skulle ha väckt en motion om förbud mot provrörsbefruktning, som jag ser som ett manipulerande av livsprocesser. Vi har ju haft ett visst ”samtycke” i dessa etiska frågor. Utifrån olika utgångspunkter har vi intagit samma etiska ståndpunkt; Alf Svensson utifrån en kristen ståndpunkt och jag utifrån en humanistisk människosyn. Vi har nått viss samklang i de etiska frågorna. Det är förvånande att kds inte tar starkare ställning mot denna proposition än vad partiets företrädare verkligen gör. Nu sade Alf Svensson att regeringen sticker huvudet i sanden, det tycker jag att Alf Svensson också gör.
Fru talman! Alf Svensson började med att säga att ungdomar numera tar lätt på människors värde och — om jag hörde rätt — inte skiljer på djur och människor. Jag vänder mig helt emot detta synsätt på ungdomen av i dag. Till saken. Hormonbehandling och förvaring av frysta ägg skall ske på medicinska grunder, och behandlingen skail ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag skulle gärna vilja erinra om att riksdagen i olika sammanhang har gjort uttalanden om synen på människan och människovärdet som självfallet bör vara vägledande för kommande överväganden. Uppfattningen om alla människors lika värde bildar en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle, och riksdagen har också ställt sig bakom den människooch samhällssyn som kommer till uttryck i 1 § i socialtjänstlagen. Nyckelorden där är demokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet och ansvar. Där anges också att verksamheten skall byggas på respekt för människors självbestämmande och integritet. De fortsatta övervägandena när det gäller de känsliga medicinsk-etiska frågorna skall självfallet utgå från en sådan demokratisk och humanistisk grundsyn.
Fru talman! Jag tycker det är mycket hedervärt av Inga Lantz att så klart och entydigt deklarera att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Men det blir då helt omöjligt för mig att begripa hur hon kan acceptera att detta mänskliga liv inte skall ha något rättsligt skydd under de första veckorna. Hon försätter sig i en helt ohållbar situation, då hon är så radikal här i dag men samtidigt försvarar en lagstiftning, som innebär att fostret intill artonde veckan inte har något som helst lagligt skydd. Jag hoppas att Inga Lantz noga hörde vad jag sade i mitt anförande, nämligen att när embryot får rättsligt skydd är detta en garanti för att det inte blir någon manipulering med människovärdet i samband med provrörsbefruktningen. Det är den garantin som måste komma till för att vi skall kunna acceptera just denna befruktningsmetod. Ingrid Andersson, jag sade inte ”ungdomen” eller ”ungdomarna” — jag sade ”ungdomar”. Jag får beklaga Ingrid Andersson om hon inte har mött så pass mycken ungdom att hon har märkt att man ute på gymnasier ofta får frågan: Vad skulle det vara för mer med ett foster än med det eller det djuret, Prot. 1987/88:136 eller den eller den växten? Den frågan eller påståendet har jag mött många 8 juni 1988 EINER vän Befruktning utanför
Fru talman! Jag vill försvara aborterna, och den ekvationen fick inte Alf Svensson att gå ihop. Men jag får det att gå ihop, med en viss ”manipulering”. Abort är en rättighet som kvinnor har kämpat för, och den skall vi slå vakt om. Sedan skall man erkänna att det i en abortsituation uppstår en krock mellan tre delar: samhället, fostret och kvinnan. Jag tycker man skall klart säga att man inser att detta är en krock. I det läget väljer jag att stödja kvinnan. Det är det enda hållbara ställningstagandet för mig. ; Jag håller fast vid att för mig börjar livet vid befruktningen och att det är en krock som sker när man väljer att göra en abort.
Fru talman! Jag tror att många par som inte kan få barn upplever en lika stor krock i den fråga som här avhandlas. Där finns olika intressen som står emot varandra. I det här sammanhanget hoppar Inga Lantz över och ställer sig på embryots sida, menar hon, medan hon i abortfrågan står på kvinnans sida. Det blir en inkonsekvens — men å andra sidan tillstår ju Inga Lantz att hon klarar av detta med en viss manipulering.

Fru talman! Döden och livet är det mest naturliga som finns, och så har det varit när det gäller människosläktet. Men förändringarna har kommit väldigt snabbt. Det är inte så länge sedan barnet föddes hemma i kökssoffan, och det är inte så länge sedan farfar när han hade gått bort vilade mellan toppbrutna granar på gårdstunet. Då levde vi nära både livet och döden. Nu är vi i en situation där väldigt många av oss känner sig främmande. Vi är frågande, och vi säger: Kan det här vara riktigt? Jag vill säga att jag för min personliga del tycker illa om en generell, svepande kritik av vetenskap och kunnande, och det gäller inte minst på det medicinsk-tekniska området. Vi måste ha klart för oss att vetenskapen i vårt demokratiska samhälle, inte minst den medicinska vetenskapen, har som huvuduppgift att stå i människans och livets tjänst. Det går inte att skjuta skuld på vetenskapsmännen och säga att de bara vill tjäna pengar, att de bara vill manipulera, att de står på karlarnas, de starkas sida, osv. Vi har ett politiskt ansvar. Vi måste vara beredda att säga ja, och vi måste vara beredda att säga nej. Var de gränserna skall dras måste vi avgöra utifrån egna bedömningar. Här, fru talman, tycker jag det är så beklagligt att vi inte har möjlighet till den samlade helhetsbedömning som vi från riksdagens sida har krävt och kräver på nytt. Jag vill vädja till statsrådet att vi får den så snart som möjligt. 55 När det gäller den framlagda propositionen vill jag för min personliga del deklarera att jag har en avvikande uppfattning i förhållande till utskottets på ett par punkter. Jag tycker att äktenskapet skall vara grunden. I avvaktan på den helhetsbedömning jag talade om är jag också tveksam till metoden att frysa befruktade ägg. Ett annat exempel på att vi måste få en helhetsbedömning är den märkliga argumentationen i den här debatten. Jag har personligen tillsammans med många i denna kammare, framför allt moderata ledamöter, krävt en utredning som syftar till att ge fostret ett rättsskydd i alla olika sammanhang, inkl. abortsituationen. 30 000 aborterade foster är väldigt mycket. Vi är alla skrämda inför detta perspektiv. Men då måste vi ju se till så att fostret får ett rättsskydd! Vi måste vara beredda att ta tag i denna vitala fråga. Nyligen har vi ju diskuterat ett nytt dödsbegrepp, och det är intressant att se motsättningarna. Jag tänker framför allt på motsättningen beträffande möjligheten att ta transplantat från aborterade foster. I ena fallet har denna kammare beslutat att utvidga och ändra dödsbegreppet för att kunna ta transplantat från döda människor. Samtidigt ifrågasätter vi om man skall få ta transplantat från aborterade foster på samma grunder som från döda människor, under det att vi helt accepterar en fri abortlagstiftning. Här ligger en mycket märklig motsättning, en brist på logik och märkliga ställningstaganden. Vi hamnar i något av omvänd bevisföring i hela detta stora problemkomplex. Abort är någonting fruktansvärt svårt, säger många av oss. Det är en nödlösning. Vi måste se till så att fostret får ett rättsskydd. Men samtidigt ställs vi inför frågan: Hur gör vi med det aborterade fostret? Vi kommer samtidigt in i transplantationskirurgins problematik när det gäller frågan om det nya dödsbegreppet. Det är detta, fru talman, som jag tycker visar på att vi måste få ett underlag till en samlad bedömning av de här frågorna.

Som jag ser det finns nämligen ingen motsättning i sig mellan kunnande, intellekt, vetenskap och rimliga avgränsningar när det gäller politiska beslut i de här besvärliga frågorna.

Fru talman! Till Göte Jonsson vill jag angående tankarna omkring dödsbegrepp och foster säga att vi inte tog ställning till ett utökat dödsbegrepp, utan vi antog en definition på när livet har flytt. Det fanns inte tidigare. För mig var en av orsakerna till att jag tyckte det var viktigt att få denna definition — och det framförde jag också gång på gång i debatten — att man hade nått så långt med forskning på foster. Jag tror att de flesta av oss är överens om att man i alla fall inte skall använda sig av levande foster, och då måste man ha en definition på vad som menas med levande och dött. Det kanske är svårt att använda hjärtverksamheten som kriterium när det gäller
Kroppen Fru talman! Jag tyckte att den gode Göte Jonsson var litet väl optimistisk när det gäller allt vad vetenskapsmän heter. Faktum är väl ändå att tusentals doktorander i dag står i kö för att få forska på det här området som har med livets början att göra. Vet vi inte i parlamentet klart och entydigt vad vi anser i den här typen av frågor, varför skall vi då gå omkring och tro att dessa unga doktorander skall vara något slags högre väsen när det gäller etik, moral och värderingsfrågor? Vi vänder oss här ständigt till regeringen och ber om en samlad syn, och jag tycker att det är riktigt att man gör det. Men samtidigt måste vi naturligtvis komma ihåg att regeringen inte kan åstadkomma något underverk i det här avseendet. Jag tror att allt hänger på att vi har lagstiftningar som står i strid med varandra. Det har jag varit inne på här tidigare. Så länge som vi inte klart och entydigt vill deklarera, och utgå från, att livet börjar vid befruktningsögonblicket — att då är människan skapad — kommer inte heller regeringen att klara av att presentera någon enhetlighet på det här området.
Fru talman! När det gäller synen på det mänskliga livet och begynnelsen av mänskligt liv har Alf Svensson och jag inga skilda uppfattningar. Sedan talar han om ”unga doktorander”. Jag är inte rädd för dem, jag ser dem som en tillgång. Jag är mera rädd för att vi inte i riksdagen är beredda att fatta de beslut, fastställa de gränser och göra de principiella ställningstaganden som är nödvändiga för att vi skall ge vetenskapen förutsättningarna för att verka. Jag har inte sagt att vi skall släppa vetenskapen helt fri. Vi måste vara beredda att fatta politiska beslut, bl.a. när det gäller synen på det mänskliga livet. Jag tycker att Ingrid Ronne-Björkqvist är inkonsekvent. Hon röstade för det nya dödsbegreppet, bl.a. med motiveringen, såvitt jag förstår, att transplantationslagstiftningen och transplantationskirurgin krävde det. Jag accepterar den synen. Hon röstade mot min reservation när det gäller ökat rättsskydd för fostret i abortsammanhang. Samtidigt ifrågasätter hon nu att man i viss mån kan använda aborterade foster som transplantat på samma grunder som transplantationslagen föreskriver. Jag tycker att detta är i viss mån inkonsekvent. Ingrid Ronne-Björkqvist får förlåta mig om jag har den uppfattningen. Jag menar att vi först måste se vilken grund vi skall stå på när det gäller hela detta problem. Det är därför jag efterlyser dels en samlad bedömning, dels ett lagreglerat rättsskydd för allt mänskligt liv.
Fru talman! Jag vill mycket bestämt protestera mot att jag skulle ha röstat för den här definitionen på död — som är riktig, enligt min övertygelse — för att transplantationslagen krävde det. Döden är alltid en och densamma. Man kan inte anpassa definitionen på död efter vad sjukvården har för behov av H eller krav på organ. Däremot kan definitionen i förlängningen få effekter på vår möjlighet att göra transplantationer, förutsatt att man har den uppfattning som jag har — att man aldrig får ta livsviktiga organ från en individ innan man står med dödsbevis i handen. Är man inte mogen att skriva dödsbevis, då skall man inte heller syssla med den typen av transplantationer.
Fru talman! Jag accepterar Ingrid Ronne-Björkqvists förklaring när det gäller hennes ställningstagande till transplantationslagen. Men Ingrid Ronne-Björkqvist godtog transplantationslagens grunder, och det har jag också gjort, med vissa justeringar. Detta förklarar ändå inte Ingrid Ronne-Björkqvists olika ställningstaganden i dessa grundfrågor — när det gäller grunden för abort, grunden för transplantation, grunden för att använda aborterat foster i ett mycket begränsat sammanhang. Det är härvidlag som jag tycker att Ingrid Ronne Björkqvist ändå brister i fråga om logik totalt sett, och det är därför som jag efterlyser en helhetsgrund som vi kan hålla oss till i alla dessa sammanhang.
Fru talman! Jag vet inte vad Göte Jonsson nu avser, men jag vill påminna om att jag i debatten om abortlagstiftningen — jag förmodar att det är den som man hänvisar till — framhöll att jag i princip har samma uppfattning som Göte Jonsson. Men vi skilde oss åt i det avseendet att jag tyckte att man trots allt skulle ha en helt förutsättningslös översyn för att få till stånd en dialog. Man skulle inte binda sig i direktiven utan låta även dem som har en annan uppfattning än vad Göte Jonsson och jag har fritt få argumentera för den — i den översyn som jag då hade hoppats på.
Fru talman! Det var just detta som jag ändå ansåg vara det viktiga. I min reservation och i mitt yrkande låg ett krav på ett ökat rättsskydd för fostret. Det skulle vara motivet för själva utredningen. Ingrid Ronne-Björkqvist var då inte beredd att ställa sig bakom det kravet. Jag hoppas att vi kan nå enighet framöver när vi får diskutera den här frågan vidare.

Fru talman! Vi har fått en skrivelse från regeringen om folkhälsans utveckling. Låt mig först säga att det ligger ett mycket värdefullt arbete bakom den skrivelsen. Från folkpartiets sida menar vi att mycket — och mycket mer — bör göras för att främja folkhälsan. Nu är det fråga om en skrivelse, och vi har inte haft motionsrätt i anledning av just denna skrivelse. Tidigare i vår har riksdagen avgjort en del förslag som vi lagt fram från folkpartiets sida. Det är många organ som är verksamma för att främja folkhälsan. Vi har från vårt håll föreslagit att man skall göra en kraftsamling och återupprätta ett statens institut för folkhälsan, där bl.a. en del av socialstyrelsen skulle infogas. Regeringen vill gå en annan väg. I skrivelsen aviserar socialministern att hon tänker inrätta en speciell hälsopolitisk expertgrupp, som skall knytas till den nya hälsooch sjukvårdsberedningen. Det sägs också, något gåtfullt, att till denna expertgrupp skall även knytas experter. Jag menar att detta kanske är en olycklig organisatorisk form, men jag vill inte söka sak i den frågan här och nu. Vi kommer att vidhålla vårt krav på en intensifiering av det hälsopolitiska arbetet, och vi tror att den lämpligaste formen är att återupprätta en enhetlig myndighet, som har ett huvudansvar för folkhälsoarbetet. Fru talman! I detta betänkande behandlas också en hel del motioner i sjukvårdspolitiska frågor. Jag tror att folkpartiets sjukvårdspolitik är väl känd; vi har tidigare under våren diskuterat den flera gånger i kammaren. Här återkommer vi med krav på husläkare, med krav på en markering från riksdagens sida av att sjukvården måste tillföras ytterligare resurser i takt med den ekonomiska tillväxten. Jag tänker inte ta upp en lång diskussion i dessa sakfrågor utan nöjer mig med att yrka bifall till våra reservationer 1 och 4.

Fru talman! I detta betänkande behandlas återigen hälsooch sjukvårdsfrågor — kanske de hetaste och livligast debatterade frågorna under denna session, framför allt under våren. Jag vill först beträffande de ekonomiska förutsättningarna understryka att Sverige faktiskt är det land som har världens högsta skattetryck. Sverige är också det land som har den största offentliga sektorn, om man ser till den fria världen. Sverige är nummer två när det gäller att satsa resurser på hälsooch sjukvården. Vi moderater tycker att det då är märkligt att man inom ramen för denna totala ekonomiska situation inte kan klara den hälsooch sjukvård som ger alla människor den vård de behöver. Det är angeläget att ha denna bas för ett ekonomiskt resonemang om hälsooch sjukvården. När det gäller själva principerna har vi moderater i ett mycket tidigt skede varnat för en övertro på primärvården. Vi har sagt: Satsa gärna på primärvården, men gör det i balans, och ha inte en övertro på en folkhälsopolitik och på vad primärvården kan åstadkomma! Det blir ändå så att sjukhusvården måste fungera. Det finns ett samband mellan primärvård och sjukhusvård, som alla vet. När riksdagen antog hälsooch sjukvårdens inriktning inför 90-talet var vi moderater ensamma om att påpeka att sjukhusplatser inte kan läggas ned i den omfattning som majoriteten och regeringen ville. Vi har sett hur det har gått, och det är därför som vi nu kräver att riksdagen för det första skall ompröva inriktningen av hälsooch sjukvårdslagen, för att ytterligare markera behovet av sjukhusvård och av den kvalificerade sjukhusvården, där bristspecialiteterna finns. För det andra är vi angelägna om att understryka valfriheten i vården. Därför pekar vi också på att hälsooch sjukvårdslagen skall ändras på ett sådant sätt att patientens ställning stärks, att valfriheten — rätten att välja läkare, sjukgymnast och vårdgivare — markeras. Den rätten är oerhört begränsad i dag, och Sverige är unikt, jämfört med många länder i Europa, genom att här finns så begränsade möjligheter att välja. Detta gäller också familjeläkarsituationen, som blir tillgodosedd inom ramen för de moderata yrkandena om valfrihet i vården. Vi moderater vill också att det görs en snabb utvärdering av primärvårdens utveckling kontra sjukhusvården och situationen inom sjukhusvården. Detta är yrkanden som vi har redovisat i våra partimotioner och också i de reservationer som är fogade till betänkandet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! I en motion som behandlas i anslutning till regeringens skrivelse om folkhälsan framhåller vpk behovet av rättvisande prestationsmått för sjukvården. Utskottet avstyrker motionen, inte för att man har en annan uppfattning, utan med hänvisning till pågående och planerat arbete med att mäta produktivitet och effektivitet i vården. Vi har inte reserverat oss mot utskottets hemställan, vilket vi inte haft någon anledning att göra, utan vi avvaktar resultat och delresultat av detta arbete, så får vi se om vi fortfarande har samma uppfattning då. Det är bara på en punkt som jag redan i dag känner en viss oro, och det vill jag ta upp i detta anförande. Det gäller DRG-systemet, som bl.a. av Spri framhålls som ett utmärkt system för att mäta vårdens produktivitet och effektivitet. DRG är en metod för hälsoekonomisk forskning som innebär ekonomiska beräkningar efter diagnosrelaterade grupper — därav namnet. Idén med DRG kommer från USA, och syftet är att dämpa sjukvårdskostnaderna och underlätta rationaliseringar inom vården. I och för sig är det inget fel i detta — alla har väl ett intresse av att dämpa sjukvårdskostnaderna och att göra rationaliseringar där det är möjligt. Men DRG ger inget utrymme för bedömning av vårdkvaliteten — som Spri också påpekar. DRG tar inte heller några sociala hänsyn. I USA tillämpas systemet för att sjukhusen skall få betalt per vårdad patient med en viss diagnos. Kan vården genomföras med lägre kostnader än genomsnittet gör sjukhuset en förtjänst. Tillstöter däremot komplikationer som förlänger vården riskerar sjukhuset att gå i bankrutt. På så sätt gynnas korta vårdtider och socialt välanpassade patienter. I USA sker också en snabb utslagning av sjukhus som exempelvis drivs av ideella organisationer och som har en social inriktning, dvs. de som tar hand om patienter med en något komplicerad social symptombild. Däremot expanderar affärsmässigt drivna, hårt rationaliserade sjukhuskedjor. Ett rättvist prestationsmått måste enligt vpk:s uppfattning ta hänsyn till vilka patientgrupper som vårdas, dvs. den sociala bilden hos patienterna måste tas med lika väl som sjukdomsbilden. Det måste också finnas en samhällsekonomisk inriktning vid bedömningen av vårdkostnaden. Vår hälsa och våra möjligheter att leva ett långt liv beror fortfarande i hög grad på vilken samhällsklass vi tillhör. Detta framgår också klart av folkhälsorapporten. Den samhällsekonomiska sjukvårdsforskningen måste inriktas på att sjukvården, på ett helt annat sätt än som sker i dag, aktivt skall delta i uppspårandet och bekämpandet av de företeelser i samhället som förorsakar sjukdom och ohälsa. Den samhällsekonomiska vinsten av en sådan inriktning av sjukvården måste jämföras med vinsten av en sjukvård där rationaliseringar i besparingssyfte går ut över patienterna och vårdens sociala innehåll. Vpk har inte fogat någon reservation till detta betänkande, som jag har sagt. Vi har däremot skrivit ett särskilt yttrande, där vi återigen vill fästa uppmärksamheten på att det förebyggande hälsoarbetet måste ha en klart uttalad målsättning att förbättra hälsan hos de grupper som har ett klart sämre hälsotillstånd än mera gynnade grupper. Ett rimligt mål är att skillnaderna i hälsotillstånd mellan socialgrupperna skall ha försvunnit år 2000. Det är viktigt och riktigt att riksdagen ställer sig bakom den målsättningen.

Fru talman! Hälsooch sjukvården i Sverige har en kapacitet för att dagligen ta emot 100 000 människor som söker en vårdcentral. På akutsjukhusen finns plats för att vårda 30 000 patienter och på sjukhem och rehabiliteringskliniker mer än 50 000. Ytterligare 35 000 besöker mottagningarna vid sjukhusen under en vanlig dag. Ca 2 500 patienter genomgår en operation, och ca 1 500 har tillgång till insatser på särskilda intensivvårdsavdelningar. Detta är några mått på den högt prioriterade satsning som har gjorts för att bota och lindra, vårda och rädda till livet i vårt land. Kanske kan en kvalitetsbeskrivning också bestå av en redovisning av patienternas personliga upplevelser av den vård de fått. I en nyligen genomförd SCB-undersökning kunde vi notera att nio av tio förklarat sig nöjda med den medicinska behandling de fått. Tre av fyra var nöjda med den information de fått, nio av tio var nöjda med den omvårdnad och omtanke de fått. I stort sett goda betyg. Trots detta vilar ingen förnöjsamhetens stiltje över hälsooch sjukvårdens arbete. Ett ivrigt utvecklingsarbete fortgår alltifrån omvårdnadens kvalitet och karaktär till nya medicinska behandlingstekniker, forskning på stor bredd, en samhällsekonomisk prioritering på hög nivå. Allt detta i syfte att förlänga och berika livet för människorna i vårt land. Men hur mäter vi bäst om insatserna inom hälsooch sjukvården ger eftersträvat resultat? Att öka vårdkapaciteten kan inte vara ett mål i sig självt, Det överställda målet måste vara att hindra vårdbehovets uppkomst.

I denna första folkhälsorapport kan noteras sensationellt goda resultat av tidigare insatser. Vår höga medellivslängd har ytterligare höjts under det senaste decenniet, för att nu genomsnittligt vara över 77 år, med 80 år för kvinnor och 74 år för män. Genom mödraoch barnhälsovården har vi sänkt spädbarnsdödligheten till en enastående låg nivå. Folkhälsorapporten visar dock på att skilda sociala förutsättningar starkt påverkar levnadslängd och hälsa. Dessa iakttagelser kan läggas till grund för strategiska hälsooch vårdpolitiska beslut. Så har t.ex. dödligheten bland unga i åldern 15-24 år minskat i långsammare takt än bland barn, och efter 1983 har för denna grupp dödligheten i trafikolyckor ökat. Vart tredje dödsfall bland unga orsakas av trafikolyckor, vart fjärde av självmord. Bland yngre vuxna är dödligheten inte särskilt låg i jämförelse med dödligheten i många andra länder. Bland män i åldersgruppen 25-44 år är självmord den största dödsorsaken, medan det för kvinnor är tumörer. Bland männen noteras fortfarande en kraftig överdödlighet bland frånskilda. I åldersgruppen 45-64 år noterades bland män under 70-talet en ökad dödlighet i kranskärlssjukdomar och av alkoholskador. Trenden bröts dock vid ingången av 80-talet, vilket starkt bidragit till att medellivslängden totalt ökat med cirka ett år under de senaste åren. Den ökade dödlighet som iakttogs under 1970-talet var koncentrerad till män som arbetade inom tillverkningsindustri och till dem som ställdes utan förvärvsarbete, som arbetslösa eller förtidspensionerade. Detta mönster kan i hög grad påverkas av förebyggande insatser. En utbyggd behandlingsresurs och nya tekniker har också kunnat bryta de negativa trenderna. Kranskärlssjukdomarna minskar med minskad rökning. Systematiskt förebyggande arbete och hälsokontroller har minskat dödligheten i livmoderhalscancer och olycksfall. Nya behandlingsmetoder och livsmönsterförändringar ökar överlevnaden vid högt blodtryck och olika cancertyper. Växande folkhälsoproblem är relaterade till psykisk ohälsa och besvär från rörelseorganen. Allergiska besvär ökar. Vi kan se folkhälsorapporten som en del av den strategi som Sverige har anslutit sig till genom världshälsoförsamlingen, som 1986 rekommenderade medlemsstaterna att identifiera hälsopolitiska mål inom flera samhällssektorer och precisera hälsoeffekterna av sådana program. Dessutom skulle staterna precisera jämlikhetsmål i sina nationella hälsopolitiska mål, med sikte på förbättring av hälsan för underprivilegierade grupper. Erfarenheterna av hälsotillståndet i befolkningen, särskilt bland underprivilegierade grupper, skulle användas som indikator på samhällsutvecklingens kvalitet. Dessa intentioner får nu en konsekvent uppföljning genom regeringens aviserade initiativ att inrätta en rådgivande hälsopolitisk expertgrupp, som knyts till den nu arbetande hälsooch sjukvårdsberedningen. Härigenom avser socialministern att intensifiera samhällets åtgärder på folkhälsoområdet. I anslutning till folkhälsorapporten har sjukvårdens ekonomi diskuterats. Från att ha haft en tillväxttakt på ca 3,5 96 under 70-talet har det årliga tillskottet legat på en lägre relativ nivå under senare år. Detta har varit erforderligt som en del i arbetet att komma tillbaka till en samhällsekono = Prot. 1987/88:136 misk balans totalt sett. Landstingsförbundets beräkningar av volymöknings — 8 juni 1988 behov under de kommande tio åren kan sammanfattas till ca 3 26, men man räknar också med att genom effektivisering och omstrukturering kunna ; återbära 1 20 för att tillväxtbehovet skall kunna stanna vid ca 2 96 per år. SOEOCkSJURvärden Analysen av den nu föreliggande folkhälsorapporten torde bli ett viktigt FN instrument för en riktig beräkning av sjukvårdens adekvata behov i det rullande budgetarbetet. Fru talman! Med detta yrkas bifall till socialutskottets hemställan i samtliga punkter av betänkande nr 27 och avslag på de reservationer som är fogade till detta.

Fru talman! Får jag bara ställa några frågor till Erik Janson. Anser Erik Janson att inriktningen av hälsooch sjukvården till alla delar nu stämmer med patienternas behov? Varför vill inte socialdemokraterna öka valfriheten för patienterna? Varför skall man inte ha rätt att välja läkare på samma sätt som man har rätt att välja i andra livets situationer? Varför säger ni nej till vårt yrkande om en utvidgning av patienternas rätt enligt hälsooch sjukvårdslagen?
Fru talman! I det stora utvecklingsarbete som hälsooch sjukvården har genomgått under senare år har det funnits obalanser, framför allt regionala obalanser. Det har varit svårt att få läkarförsörjning ute i glesbygderna. Det har till vissa delar försvårat det övergripande målet att göra sjukvården lika tillgänglig för alla. Men de modeller till lösning som oppositionen har försökt framföra har inte visat några vägar till att förbättra de försörjningsmöjligheterna. Det är angeläget att fortsätta det idoga arbetet att konsolidera primärvårdens utveckling, vilket har varit ett övergripande mål under senare år, och försörja den med adekvat personal, både på läkarsidan och inte minst på distriktssjuksköterskesidan. Detta får gälla som svar på den första frågan. Möjligheten att kunna välja läkare handlar verkligen i hög grad om att låta primärvården byggas ut på ett likvärdigt sätt i hela landet. Det möjliggör för patienterna att i högre grad än som tidigare har varit möjligt få en personlig knytning till en distriktsläkare.
Fru talman! Om en patient är sjuk och läkaren drar slutsatsen att patienten behöver medicin och om det visar sig att denna medicin inte hjälper utan att sjukdomen egentligen förvärras, skall då läkaren fortsätta att ordinera samma medicin? Nej, säger vi, då skall han pröva någonting annat. Vi vet att det är oerhörda brister i svensk sjukvård av i dag. Många av dem som är mest sjuka får inte vård. Vi vet att mycket av bristerna beror på den organisation vi har. Men Erik Janson säger att vi skall fortsätta på samma sätt. Han är inte beredd att tillgripa en effektivare medicin för att bota sjukan i svensk sjukvård. Jag beklagar Erik Jansons ställningstagande.

Fru talman! Detta är tredje dagen som jordbruksutskottets betänkande 25 fer na står på föredragningslistan. Jag skall inte orda särskilt länge, men följande tål att sägas ytterligare en gång från denna talarstol. Det livsmedelspolitiska beslut som riksdagens majoritet fattade våren 1985 innebar bl.a. att landets bönder skulle anpassa animalieproduktionen till den svenska konsumtionen. Samma balanssituation skulle på sikt eftersträvas för vegetabilieproduktionen. För att få balans i animalieproduktionen har vi haft ett väl fungerande tvåprissystem för mjölkproduktion och investeringsstopp för byggande för fläskoch köttproduktion. I och med det beslut som riksdagens majoritet kommer att fatta om föreliggande betänkande förändras i ett slag dessa förutsättningar. När regeringen nu har fått folkpartiet med sig på en avveckling av tvåprissystemet, kommer det ofelbart att medverka till en produktionsökning med ty åtföljande prissänkning. Regeringen anser det angeläget att balans upprätthålls i produktionen men föreslår att medlet därför skall tas bort. Den ryckighet och nonchalanta behandling som lantbrukarna utsätts för är en både ekonomisk och social nedvärdering av en hel yrkesgrupp. Jag vill i övrigt instämma i mycket av det som Karl Erik Olsson tidigare anfört när det gäller detta betänkande. Jag har egentligen begärt ordet för att tala något om min motion Jo266, men eftersom lantbruket spelar avsevärt större roll på Gotland än i något annat län, så måste jag få inleda med att beskriva den oro som i dag finns bland de gotländska lantbrukarna för deras egen utkomst och den oro som finns för sysselsättningen om ytterligare bönder får lämna sina gårdar. Det läggs ner ett lantbruk i veckan på Gotland. Totalt ger lantbruket och livsmedelsindustrin utkomst åt ca 40 26 av den yrkesverksamma befolkningen. Det är alltså av vikt att det finns mer av långsiktig planering inom jordbrukspolitiken och mindre av snabba kast och förändringar. När det gäller livsmedelsindustrin så är det speciellt sockerbetsodlingen och sockerframställningen vid Roma sockerbruk som har mycket stor betydelse för sysselsättningen på Gotland. Detta har statens industriverk slagit fast i en promemoria 1985:6, som heter Avstamp Gotland, där man betonade att jordbruket på Gotland bör garariteras utrymme för en fortsatt och minst oförändrad produktion av animalier och socker. Roma sockerbruk har 125 heltidsanställda och 50-60 personer i säsongarbete under de tre månader av året som bruket är i drift. Det ger också arbete för underleverantörer, entreprenörer och åkare. Osäkerheten om brukets framtid medför att Sockerbolaget inte har tillåtit större investeringar. Fram till 1990 beräknar man investera 22 milj.kr., vilket är 10 milj.kr. mindre än driftsledningen anser nödvändigt. Sockerbetsodlingen har utomordentligt stor betydelse för lantbrukarnas sysselsättning och inkomst. 4 200 ha av den bättre åkerarealen används för odlingen, och under föregående år hade Gotland den bästa betskörden i hela landet. Eftersom de gotländska betodlarna använder flytgödsel i mindre 65 Prot. 1987/88:136 omfattning, håller betkvaliteten alltid en hög sockerhalt i förhållande till För att de anställda vid bruket skall kunna känna trygghet i anställningen och för att odlarna skall våga satsa på en rationell och modern maskininvestering måste de nuvarande tvååriga avtalen förlängas till minst femåriga och helst längre. En låg självförsörjningsgrad ökar Sveriges importberoende. Redan i dag är Sverige ett av de mest importberoende länderna i Europa. Det finns anledning för riksdagen att slå fast en självförsörjningsgrad på 95 96 för att göra landet mindre sårbart i en krissituation. Den konsekvensutredning om den svenska sockerhanteringen som presenterat ett betänkande under hösten 1987 utgår från strikt ekonomiska bedömningar. I den bedömningen har framtiden för Roma sockerbruk framställts som osäker. Det är därför nödvändigt att låta odlarna på Gotland slippa kvotering av arealen, eftersom detta medverkar till att begränsa utvecklingsmöjligheterna. En utökad sockerbetsareal på Gotland skulle möjliggöra en bättre ekonomi för Romabruket. Detta skulle medverka till en långsiktig verksamhet vid ett livskraftigt sockerbruk på ön och en fortsatt möjlighet till utkomst för ett stort antal lantbrukare i ett län, där alternativa sysselsättningar är mycket begränsade i förhållande till övriga län där det förekommer sockerbetsodling. Ur regionalpolitisk synpunkt är en satsning på Romabruket väl använda statliga medel. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 21 i föreliggande betänkande.